Herr talman! Jag får tacka för svaret på frågan. Jag är inte lika imponerad som socialministern över de insatser som har gjorts. Även om material har framtagits, har det kommit alldeles för sent. Det har slagits larm, därför att av 2å de berörda, vårdpersonalen, har många ännu inte fått någon information. Många inom vården är oroliga för vad som skall ske. Till den 1 januari är det bara tre veckor kvar. När förslaget antogs i maj sades det att det skulle komma en ordentlig information. Jag anser att så inte har varit fallet på det sätt som man hade anledning att förvänta sig. Hur det än är har Svenska hälsooch sjukvårdens tjänstemannaförbund med sina 90 000 medlemmar slagit larm. De upplever att bristen på information är så stor att många är oroliga. Jag anser att ansvaret vilar tungt på regeringen, som ytterst har att intensifiera arbetet och se till att allt sker i enlighet med förslagets innebörd. Jag vill då fråga socialministern: När nu Svenska hälsooch sjukvårdens tjänstemannaförbund säger att vårdpersonalen inte fått tillräcklig information, ämnar socialministern vidta några ytterligare åtgärder för att alla berörda får tillfredsställande information?
Herr talman! Göte Jonsson har i sin fråga angett att det finns en allvarlig brist på information. Det tycker inte jag. Precis som Siri Häggmark sade fattade riksdagen sitt beslut i maj i år. Som jag sagt i mitt svar satte de utbildningsansvariga inom landstingen redan i juni i gång med arbetet. Jag tycker att man oerhört snabbt från Landstingsförbundets och landstingens sida satte i gång med information, likaså var socialstyrelsen snabb. Det åligger klinikcheferna ute på de olika sjukhusen att se till att informationen kommer berörd personal till del. Jag har alltså inte för avsikt att vidta ytterligare åtgärder, eftersom det pågår, och har hela tiden pågått, ett intensivt informationsarbete.
Herr talman! Ja, socialministern, det är gott och väl. Men hur det än är anser jag fortfarande att ansvaret ytterst vilar på regeringen. Signalerna från regeringen är viktiga i denna mycket angelägna fråga. Det kommer jag inte ifrån.
Det nya dödsbegreppet, hjärndöd, som enligt lag skall gälla fr.o.m. den 1 januari 1988, accentuerar behovet av en relevant samvetsklausul i de föreskrifter som sjukvårdspersonalen har att rätta sig efter.
Jag har med mig en del pressklipp, där det framgår att t.ex. sjukvårdshuvudmännen i Kalmars sjukvårdsområde medger att det brustit i informationen på sina håll.
Sjukvårdspersonal, som skall utföra eller biträda vid borttagandet av organ från avliden och som av samvetsskäl inte vill medverka, bör få slippa vara med om sådana operationer. Jag vill mot denna bakgrund ställa följande fråga: Ärstatsrådet beredd att verka för en samvetsklausul för sjukvårdspersonal som inte vill medverka vid bortopererandet av organ från avlidna?
Även om det har gått fort att ta fram materialet, Gertrud Sigurdsen, har vi nu bara tre veckor kvar till den 1 januari. Jag tycker att det är allvarligt att många upplever att de inte fått den nödvändiga informationen.

Herr talman! Siri Häggmark har frågat mig om jag är beredd att verka för en samvetsklausul för sjukvårdspersonal som inte vill medverka vid bortopererandet av organ från avlidna. fr.o.m. den 1 januari 1988 gäller lagen om kriterier för bestämmande av människans död. Enligt 1§ är en människa död när hjärnans samtliga funktioner totalt och oåterkalleligt har fallit bort. Detta skall gälla förutom vid tillämpningen av lagar och andra författningar även t.ex. i medicinsk praxis. När en människa är död kan organ tas ut från den avlidne under de förutsättningar som gäller för transplantationer. Att så kan ske har — som vi alla vet — utomordentligt stor betydelse för mottagarens hälsa och livskvalitet. Jag kan ändå ha förståelse för att en del människor av personliga skäl kan hysa betänkligheter att medverka vid bortopererandet av organ från avlidna. Jag utgår därför ifrån att huvudmännen — så långt som möjligt — medverkar till att de som känner sådana betänkligheter inte skall behöva medverka vid dessa ingrepp.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Kalla det samvetsklausul eller något annat, men vi har när det gäller aborter en föreskrift för dem som av etiska eller religiösa skäl inte vill medverka vid aborter. Jag tycker att en liknande föreskrift skulle kunna utfärdas även i det här fallet. Jag tycker inte att man enbart kan sätta sin lit till sjukvårdshuvudmän och klinikledningar i detta avseende. För att man skall kunna känna stöd anser jag att det behövs en föreskrift. Nu vill jag klart säga att sjuksköterskor inte är negativa till transplantationer. Men för många, som är utbildade för att vårda sjuka och även ta hand om döende, kan följande situationer te sig svåra. Först förklaras människan död, och detta meddelas de anhöriga. Respiratorn stängs dock inte av, utan patienten tas, när döden har konstaterats, in på operationsavdelningen för att donera ett eventuellt organ. Och kom ihåg en sak: Vem är det som ytterst står för informationen och meddelar de anhöriga och över huvud taget står patienten och de anhöriga närmast? Det är just sjuksköterskan. Därför efterlyser jag någon form av föreskrift, socialministern.

Herr talman! Margitta Edgren har frågat utbildningsministern om vilken strategi utbildningsministern ämnar utarbeta för att riksdagens beslut om ämnet datalära skall kunna genomföras. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på Jag vill först erinra om att datalära på högstadiet inte är ett eget ämne. Den grundläggande undervisningen om och med datorer skall enligt grundskolans läroplan ges inom ramen för i första hand matematik samt samhällsoch naturorienterande ämnen. Av finanspolitiska skäl har dock regeringen senare, under år 1985, förlängt genomförandet med ett år. Med hänsyn till skolornas olika förutsättningar kommer alla högstadieskolor att ha undervisning i datalära i årskurs 7 först innevarande läsår och kommer först läsåret 1989/90 att ha uppnått nivån två stadieveckotimmar. Den rapport som Margitta Edgren hänvisar till avser läget under vårterminen 1987. Jag ser nu mot bakgrund av vad jag redovisat inte någon anledning till att vidta några särskilda åtgärder.

Herr talman! Tack för svaret, Bengt Göransson. Vi är säkert överens om att utbildning är nämnaren för förståelse av den framvällande datortekniken. Det går inte att vara negativ eller att göra motstånd. Vi måste hantera frågan genom tidig utbildning i grundskolan och i gymnasiet. Det är i skolan som vi lägger grunden till att nästa generation skall vara bättre än vad vi är på att kritiskt värdera och även positivt uppskatta vad datorer kan användas till. Sker inte detta riskerar vi att få människor av olika klasser: de som kan och de som inte kan behärska tekniken. Vi har i Sverige ett gott utgångsläge, med vårt pluralistiska samhälle, vår genomsnittligt höga utbildningsnivå och vår datalagstiftning. Med detta som utgångspunkt är jag oroad över om riksdagens intentioner med datalära som ämne inte uppfylls. En del skolor har kommit långt, medan andra knappast har börjat. Detta menar jag förstärker skillnaderna. Såvitt jag förstår är det största problemet att samarbetet mellan lärarna är dåligt. De förhandlingar som har förts har rasat samman. Bengt Göransson menar att han är nöjd med hur det är, när han förlängt genomförandetiden av riksdagens beslut med ett år. Då vill jag fråga: Skall en facklig tvist om ersättningen verkligen få försvåra genomförandet av riksdagens beslut? Nog borde väl Bengt Göransson ta tag i den delen av problemet. Det handlar ju framför allt om att lärarna inte kan komma överens.
Herr talman! Jag noterar att vi befinner oss inom den treårsperiod som aviserades i propositionen, men det innebär naturligtvis inte att jag skulle vara nöjd med de missförhållanden som kan påvisas. Det finns tvärtom anledning att ta ställning till dem. Men jag har funnit det angeläget att här i kammaren ändå slå fast att vi måste ge rimlig tid för genomförande av det som har beslutats, och den tiden är dessa tre år. Därefter får vi se vad som har misslyckats. Under denna genomförandeperiod måste man också ha viss förståelse för — Prot. 1987/88:43 att en och annan facklig fråga inte hinner lösas. 11 december 1987
Herr talman! Svårigheten gäller att lärarna inte har den vidareutbildning eller det intresse som krävs. Det finns t.o.m. rapporter om att vissa lärare inte vill dela med sig av sina kunskaper till andra. I riksdagen ansåg vi att detta ämne inte var endast matematikeller NO-lärares egen specialitet utan att ansvaret skulle delas även av lärare i humanistiska ämnen, och det är detta som går trögt. De humanistiska lärarna behövs i ämnet, eftersom det annars finns risk för att barnen får en förenklad människosyn och blir alltför ensidigt naturvetenskapliga. Det är en risk som bl.a. Anita Kollebaur har pekat på, och hon stod bakom hela det stora projektet med framtagning av skoldatorn Compis.

Herr talman! Ing-Marie Hansson har frågat mig vilka möjligheter det finns att pröva Skånepartiets sändningstillstånd i närradio. Bakgrunden till frågan är att Närradions etiska nämnd har funnit att ett programinslag i Skånepartiets närradiosändningar har stått i strid med de etiska regler som har antagits av Sveriges närradioförbund. Enligt 13 § närradiolagen får tillståndet för en sammanslutning att sända närradio återkallas i ett antal olika fall, av vilka dock bara några har anknytning till programmens innehåll. Om sammanslutningen bryter mot förbudet mot kommersiell reklam eller s.k. sponsrade program får tillståndet återkallas. Detsamma gäller om sammanslutningen bryter mot föreskriften att programutbudet främst skall ha framställts för den egna verksamheten, eller om en närradioförening går utöver de särskilda begränsningar som gäller för innehållet i närradioföreningarnas sändningar. Sändningstillståndet får vidare återkallas om sammanslutningen har sänt ett program som i en lagakraftägande dom har befunnits innefatta ett yttrandefrihetsbrott och som innebär ett allvarligt missbruk av yttrandefriheten i närradio. Innan en sådan dom har vunnit laga kraft får tillståndet återkallas interimistiskt. Som exempel på sådana brott kan nämnas uppvigling, hets mot folkgrupp, förtal eller förtal av avliden. Enbart det förhållandet att en sändning strider mot Närradioförbundets etiska regler kan alltså inte utgöra grund för att återkalla sändningstillståndet.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på Ing-Marie Hanssons fråga. Närradion innebär, rätt använd, en fördjupning av demokratin i samhället, inte minst därför att den är en åsiktsradio. Närradion är ett utmärkt medium för lokala organisationer att föra ut sitt budskap och för vanligt folk att komma till tals. Genom närradion har yttrandefriheten förstärkts. Men närradion kan också användas fel och ansvarslöst. Genom att bryta mot etiska regler skadar man demokratin och skändar principen om alla människors lika värde. Det har vi som bor i Malmö tyvärr många exempel på. Skånepartiet har upprepade gånger anmälts till Närradioförbundets etiska nämnd på grund av rasistiska inslag. Nyligen har Skånepartiet också fällts för kränkande inslag mot Olof Palme och hans efterlevande. Malmö närradioförening ansåg att programinnehållet var ett sällsynt grovt brott mot närradions etiska regler. Programmet — det kan jag försäkra — har också väckt avsky och upprört befolkningen i Malmöområdet. Som demokrater slår vi vakt om yttrandefriheten. Den får inte kränkas. Att dra in ett sändningstillstånd är naturligtvis en allvarlig sak. Men vad skall man göra, Bengt Göransson, med ett politiskt parti som gång efter annan snubblar över gränsen för det tillåtna, som fälls av den etiska nämnden och vars främsta talesman säger att Skånepartiet skall fortsätta sina närradiosändningar som om ingenting har hänt? Jag frågar också: Har statsrådet Göransson någon kommentar till denna situation?
Herr talman! Det är naturligtvis en mycket viktig fråga som Kurt Ove Johansson tar upp i sitt anförande. De regler som staten fastställer för närradiosändningarna är absoluta minimiregler. Därför har jag varit mycket glad över de etiska regler som Sveriges närradioförbund har fastlagt och sett det viktigt att Närradioförbundet upprätthåller en etik som är något stramare än den som fastläggs i minimireglerna. Jag tycker det är viktigt att närradion själv tar ansvar för den åsiktsoch yttrandefrihet som finns. Men skall det kunna fungera måste man förutsätta att de föreningar som sänder också rättar sig efter de regler som antas. Problemet med Skånepartiet anser jag emellertid vara av något annat slag. Detta parti har faktiskt vunnit auktorisation genom det samarbete som det har inviterats till av folkpartister och moderater i Skåne. Detta är naturligtvis ett betydligt större problem i det här sammanhanget än de etiska regler som finns.
Herr talman! Jag är glad att höra framför allt det sista, och jag tackar speciellt för det. Jag delar statsrådets uppfattning att det är ett specifikt problem som vihar = Prot. 1987/88:43 nere i Skåne och som i högsta grad gäller närradiosändningarna. 11 december 1987 Det finns naturligtvis saker som vi här, om vi hade haft tid, gärna skulleha — J--— a foo. te; kunnat diskutera ytterligare. Det är ju inte något tvivel om att Skånepartiet — det vågar jag nog påstå — mer än en gång har brutit mot de etiska reglerna. Om man studerar vad den etiska nämnden har sagt i dessa sammanhang, råder det inte heller något tvivel om att de uttalanden som har gjorts av Skånepartiets främste talesman visar på en skriande brist på kunskaper när det gäller de etiska reglerna. Jag tackar för svaret.

Herr talman! Görel Bohlin har frågat mig när besked kommer om ett Dansens Hus. Den planerade flyttningen av Stockholms stadsteater från Folkets hus i Stockholm till kulturhuset har aktualiserat frågan om det framtida utnyttjandet av lokalerna i Folkets hus. Från olika håll har framförts synpunkter på att lokalerna borde utnyttjas för att skapa en stor dansscen i Stockholm. På mitt initiativ har därför en studie genomförts om de ekonomiska och organisatoriska förutsättningarna för att etablera en sådan dansscen. Studien, som har utarbetats av f.d. teaterchefen vid Riksteatern, Hans Ullberg, har redovisats i form av en promemoria. Ett antal instanser har därefter fått möjlighet att yttra sig över förslagen i promemorian. Beredningen har visat att det finns ett stort intresse för att skapa en stor dansscen i Stockholm och att lokalerna i Folkets hus skulle kunna utnyttjas för en sådan etablering. Beredningen har tyvärr också visat att intresset från bl.a. kommunens och landstingets sida att medverka ekonomiskt i ett sådant projekt är begränsat, för att inte säga obefintligt. Även andra lokalalternativ har förts fram av intressenter. Beredningen är ännu inte avslutad. Jag räknar med att inom en snar framtid kunna ge besked i frågan.

Herr talman! Jag tackar kulturministern för svaret. Dansen är ju en konstart på stark frammarsch och som har både kraft och vitalitet. Intresset för dans i olika former har ökat explosionsartat. Människor som på ett eller annat sätt själva, som amatörer eller mer professionellt, ägnar sig åt dans har också behov av att scenmässigt följa dansens utveckling. Vi har inte någon dansscen i Stockholm. Och, som kulturministern själv säger, det behövs nu en sådan, bl.a. för att vi i Stockholm skall kunna ta emot ensembler från andra länder, regionalt 13 intressanta ensembler och inte minst vår egen internationellt kända Cullbergbaletten. Den lösning vi nu har, dans på Cirkus, är ett provisorium. Dessa lokaler är inte speciellt ändamålsenliga, särskilt inte scenen. Danscentrum, Dansmuseet, Danshögskolan och Dansbiblioteket behöver nya lokaler. Att samla sådana här dansaktiviteter med en intressegemenskap inom samma väggar kan ha stora fördelar. En lokal som i detta sammanhang hitintills har diskuterats är Stadsteatern, vilket också kulturministern nämner i sitt svar. Förutom en lokalisering till Stadsteatern skulle man kunna tänka sig att nedlagda skolor kan användas för att kunna samla alla dessa aktiviteter. Ett ytterligare alternativ, som jag själv har tänkt en smula på, är den tomma gasklockan. Det är en mycket stor och ganska intressant lokal som skulle kunna användas i detta sammanhang. Det brådskar. Det gäller att få fram lokaler så snart som möjligt, innan man splittrar upp verksamheten alltför mycket. Kan kulturministern tänka sig andra alternativ, och kan i så fall något av de exempel som jag här har nämnt vara intressant?
Herr talman! Jag delar Görel Bohlins uppfattning att detta är en mycket viktig fråga och att dansen som konstart har behov av att få bättre lokalförutsättningar. Det har tillkommit några dansscener under senare år. Torpedverkstaden på Skeppsholmen och Glashuset på Wollmar Yxkullsgatan på Söder är ett par exempel, där fria dansare har möjlighet att framträda. Det är klart att jag, vilket jag inte har dolt, har sett Stadsteaterns nuvarande scen som en god lösning när det gäller en stor dansscen i Stockholm. Jag har då bl.a. haft i åtanke Operabalettens tillkommande behov, eftersom Operahuset inte räcker för antalet arrangemang, och Cullbergbaletten. Att jag ser Stadsteatern som en lösning beror på att vi där redan har en scen. Jag kan i och för sig tänka mig både tomma gasklockor och nedlagda skolor, Görel Bohlin. Men jag vet av erfarenhet, att när den första förtjusningen över att få komma in i en sådan lokal har lagt sig, kommer man med krav på ombyggnad av scenutrustning och scenetableringar som gör att dessa lösningar i regel blir utomordentligt kostsamma. Därför har jag sett det som angeläget att pröva den scen som redan finns. Men jag har noterat, vilket jag också sade i svaret, att intresset för detta alternativ är begränsat. Och det är naturligtvis en komplicerande faktor i detta sammanhang.
Herr talman! Det medför naturligtvis betydligt lägre kostnader att använda en scen som redan finns och som har ändamålsenliga lokaler. Men eftersom intresset är så stort — vilket vi båda är överens om — och dessutom är i växande, vore det kanske idé att också titta något på andra lösningar. Man kommer inte längre om man har motstånd från lokala intressenter som skall vara med och betala. För någon vecka sedan hade jag en interpellationsdebatt med utbildningsminister Bodström där vi diskuterade Danshögskolans behov av lokaler. Det vore kanske av värde att t.ex. byggnadsstyrelsen och utbildningsdeparte = Prot. 1987/88:43 mentet tittade närmare på möjligheten att samordna. Det är klart att det blir 11 december 1987 kostsamt att bygga nytt. Men när det är fråga om ett så gott som tomt hus blir = 7-7 det kanske ändå lägre kostnader än om man skall behöva riva inne i huset och sedan bygga under helt andra förutsättningar. Jag tackar för svaret.

Herr talman! Eva Zetterberg har frågat mig om regeringen avser att vidta några åtgärder med anledning av att den metod som mest används för att rosta kaffe inte förefaller stå i överensstämmelse med god livsmedelshantering. I juni 1985 uppdrog regeringen åt lantbruksstyrelsen och statens livsmedelsverk att i samråd utreda verkningarna av direkt varmluftstorkning av livsmedel, spannmål och foder samt att föreslå de åtgärder som kan behövas. Uppdraget innefattade också direktrostning av kaffe. Bakgrunden till regeringens uppdrag var den risk som finns för att direkttorkade eller direktrostade produkter kan förorenas av skadliga förbränningsprodukter och därigenom innebära en hälsorisk för konsumenten. Myndigheterna lämnade en slutredovisning av uppdraget i juli i år. Förslaget har remissbehandlats och bereds nu inom regeringskansliet.

Herr talman! Jag tackar jordbruksminister Mats Hellström för svaret på min fråga. Vad vore det politiska livet i Sverige utan kaffe? Själv har jag svårt att tänka mig ett liv utan att dricka mycket kaffe, trots att detta i olika forskningsrapporter framställts som mindre hälsosamt. Men när det nu förekommer rapporter om att kaffe rostas i avgaser av dieselolja eller eldningsolja, är vi nog många som har reagerat och börjat fundera över påtåren. I livsmedelsverkets rapport från sommaren 1987 har man ingående diskuterat olika metoder för torkning och rostning av kaffe och spannmål. När det gäller kaffe förefaller man ha funnit att rostning i höga temperaturer leder till att cancerframkallande ämnen kan bildas. Trots detta vill man inte göra några egentliga rekommendationer. Hur kommer det sig då, Mats Hellström, att flera kafferosterier har övergått till att rosta med gasol, som anses vara en mer förädlad form? Jag kan för övrigt glädja ledamöterna med att handelsbolaget Sackeus — som på solidaritetens grund importerar kaffe från Nicaragua, Angola och Tanzania — sedan länge har anlitat ett rosteri som just använder gasol. På livsmedelsverket uppger man att forskning kring kafferostning är svår att genomföra. Det behövs förmodligen längre tid än den som utredningen 15 har gett möjlighet till, för att man skall kunna se vilka eventuella skadliga effekter som rostningsmetoderna kan leda till. Jag undrar därför om jordbruksministern vid regeringens beredning kommer att se till att fortsatt forskning blir möjlig på detta område.
Herr talman! Jag delar helt Eva Zetterbergs synpunkt om att det är mycket svårt att tänka sig livet utan kaffe. Men för att vara allvarlig så är detta givetvis ett allvarligt problem. Det är därför regeringen har tagit dessa initiativ. Den sista remissen inkom så sent som den 27 november. Det är en mycket viktig remiss, inte minst mot bakgrund av det som Eva Zetterberg nyss tog upp, nämligen forskningen. Jag syftar på Sveriges lantbruksuniversitets remiss. Vi avser givetvis att ge frågan största möjliga prioritet. Det är en viktig fråga. Men som tidigare sagts bereds den nu. Vi måste givetvis också analysera de remisser som kom så sent som i slutet av förra månaden.
Herr talman! Jag tolkar detta som ett löfte om att man även framdeles kommer att granska metoderna närmare och att man kommer att ha en fortsatt bevakning på detta område. Tack för det!

Herr talman! Paul Lestander har frågat mig vilka åtgärder regeringen planerar för att lösa problemet med bristen på fröoch plantmaterial för de nordligaste skogsområdena. I Sverige gäller sedan länge att exploaterande skogsbruk inte accepteras. Det innebär bl.a. att det måste vara möjligt att åstadkomma återväxt av ny skog efter en avverkning. De särskilda svårigheterna med skogsföryngring i svåra klimatlägen i Norrlands inland har motiverat krav på särskilt tillstånd för avverkning där. Om det inte finns tillgång till lämpligt frö eller plantor skall tillstånd inte heller ges till avverkning. Bristen på härdigt fröoch plantmaterial för dessa områden är ett mycket allvarligt problem. Det senaste goda fröåret för tall av lämpligt ursprung var år 1983, och de befintliga lagren av tallfrö är nästan slut. I ett längre perspektiv skulle detta, om ingenting görs, påverka skogsnäringen i Norrland negativt och då särskilt inlandet. Storskogsbruket svarar normalt självt för sin fröoch plantförsörjning. I Övrigt har skogsstyrelsen till uppgift att tillgodose det behov som finns. Det förekommer sedan många år ett välorganiserat samarbete på området. Bl. a. satsar man gemensamt på fröplantager som skall förse också de svåra klimatlägena med frö. Det tar emellertid lång tid innan plantagerna ger — Prot. 1987/88:43 tillräckligt med frö. Därtill kommer att det nödvändiga förbudet mot 11 december 1987 användning av contortatall i dessa områden förstärker problemen. Skogssty= = = gm relsen har därför tillsammans med domänverket inlett ett samarbete med motsvarande finska organ i syfte att importera frö från Finland. Skogsstyrelsen och skogsbrukets företrädare arbetar alltså intensivt med problemet. Regeringen följer frågan med största uppmärksamhet.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för ett uttömmande och bra svar. Från vpk:s sida har vi i olika sammanhang anfört vissa betänkligheter mot contortatallen. Vi har uttryckt farhågor för användning av contortatall i vissa av de fjällnära skogarna. Det förefaller nu som om trädslaget inte passar i höglägen norr om 64:e eller 65:e breddgraden. Den korta sommaren med ljusa nätter, den tidiga och svala hösten och den ibland tunga snön under vintern ställer till problem. Det finns bara ett mindre antal äldre contortaplanteringar på högt belägna skogsmarker. Man har haft skiftande erfarenheter beträffande överlevnadsmöjligheterna. De senaste rönen tyder emellertid på att contorta är ett mindre bra alternativ till svensk tall inom zoner med mycket kargt klimat. Av jordbruksministerns svar framgår nu att det inte ges tillstånd till avverkning om det inte finns tillgång till lämpligt frö eller lämpliga plantor. Det är i och för sig allvarligt, eftersom det betyder att avverkningen kommer att minska med ca 100 000 m? per år, enligt uppgifter jag har fått. Jordbruksministern säger samtidigt att man nu har tagit kontakt med och inlett samarbete med Finland, i syfte att importera frö från Finland. Jag tror att det är bra och att det är riktigt att man främst inriktar sig på Finland och Sovjetunionen då det gäller att få frö och plantor för att klara återplanteringen.

Herr talman! Kaj Larsson har frågat om regeringen tänker förändra jordbruksnämndens beslut om öppningsdag för importen av äpplen så att svenskodlad frukt kommer att säljas till konsumenterna och inte till industrin. Karl Erik Olsson har frågat om regeringen avser att vidta några åtgärder, eftersom hävandet av importstoppet inte synes överensstämma med de riksdagsuttalanden i vilka enighet rått om värdet av svensk 17 fruktodling. Regleringen av äppelimporten infördes i sin nuvarande form i början av 1950-talet. Tidpunkt för importens frisläppande beslutades av jordbruksnämnden sedan odlare och handel kommit överens. Om parterna inte kan enas om ett datum fastställs detta av nämnden. Beslutet grundas på en bedömning av tillgången på svenska äpplen — kvantitet, kvalitet, sortiment och priser. Sedan odlarna och handeln inte kunnat enas beslutade jordbruksnämnden i förra veckan att öppningsdatum denna säsong skall vara den 16 december. Sveriges Yrkesfruktodlares Riksförbund har överklagat jordbruksnämndens beslut. Regeringen tog i går ställning till överklagandet. Regeringen delar nämndens uppfattning att gränsen bör öppnas tidigt eftersom skörden i år är mindre än normalt. Med hänsyn till nya bedömningar av lagersituationen har emellertid regeringen funnit att importstoppets hävande bör skjutas fram tolv dagar. Öppningsdatum har därför fastställts till den 28 december. Det är nästan en månad tidigare än föregående säsong. Om särskilda skäl föreligger får jordbruksnämnden besluta om en tidigare öppningsdag. Detta kan t.ex. föranledas av förändringar i lagersituationen. Enligt den ordning som för närvarande gäller får såväl fruktodlarna som handeln anses ha ett ansvar för försörjningen av äpplen till den svenska marknaden. Odlarna har sagt sig kunna förse handeln med äpplen inför julen. Det är viktigt att alla parter nu lever upp till sitt ansvar mot konsumenterna. Jag vill ta detta tillfälle i akt att påminna om att den reglering av importen av äpplen och päron vi sedan länge tillämpar utsätts för kritisk granskning internationellt. Frågan om denna importregim kommer att behandlas inom ramen för den pågående GATT-rundan.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

Det förtjänar att påpekas att detta har väckt en viss uppmärksamhet. Jag hoppas att den stimulerar debatten om kvalitet på äpplen och ökar efterfrågan på svensk frukt. Den svenska frukten har producerats med mindre bekämpningsmedel. Den svenska frukten är ovaxad och obestrålad. Det är viktigt att man vet om det på alla håll i samhället. Jag vill gärna fästa uppmärksamheten på att vi i jordbruksutskottet i våras var överens om att svensk fruktodling har stort värde. Med sina fina smakegenskaper och sin goda kvalitet ger den svenska frukten ett viktigt tillskott till folkhushållet. Fruktodlingen är också viktig från sysselsättningssynpunkt. en debatt och ett samtal mellan parterna så att det inte blir konfrontation. — Prot. 1987/88:43 Med anledning av de sista orden i jordbruksministerns svar, om GATT 11 december 1987 förhandlingarna, vill jag också fråga om det inte nu är angeläget att ta. aug allvarligare på principen att importerade livsmedel skall underställas samma krav och samma kontroll som svenska livsmedel och om man inte måste följa regeln att produkter som är producerade på ett i Sverige förbjudet sätt inte skall importeras. Vilka åtgärder kommer regeringen att vidta i det avse

Herr talman! Först ett tack till jordbruksministern för ett positivt svar. Det var glädjande då jag i går fick veta att regeringen ändrat jordbruksnämndens beslut. Det var inte bara jag som mottog detta besked med glädje, utan hela Österlen och många, många konsumenter. Nu kan det bli svenska äpplen på borden i jul! Ja, äppelkriget är slut, kan man läsa i pressen i dag. Om det nu har varit ett krig, måste det vara viktigt att framöver förhindra att sådana risksituationer uppstår. Därför vill jag påstå att det beslut som riksdagen fattade i våras och som Karl Erik Olsson åberopade, som står i jordbruksutskottets betänkande 20, är något som jordbruksnämnden måste leva upp till. Det står bl.a. att det enligt utskottets mening är ”värdefullt att jordbruksnämnden tagit initiativ till samtal med parterna för att informera sig om och närmare analysera den mångfacetterade bilden av det faktiska läget på fruktmarknaden. — — — Enligt utskottets mening är det angeläget att samtalen resulterar i en kartläggning som möjliggör förbättrade kommunikationer mellan parterna och ett förtroendefullt klimat vid överläggningarna.” Vad har då hänt? Jordbruksnämnden kom in i bilden först när det var aktuellt med förlikning. Inför nästa års förhandling är det därför viktigt att jordbruksministern ser till att den skrivning jag åberopat kommer att efterlevas och på så vis förhindrar att sådana här situationer uppstår. Fruktodlingen i Skåne, speciellt på Österlen, är en betydelsefull näringsgren som sysselsätter många människor. Inte bara odlare utan även många andra sysselsätts med plockning, sortering, packning och hantering. Därför är det viktigt att den svenska frukten kommer konsumenten till del såsom konsumentfrukt. På så vis kan lönsamheten hållas på en rimlig nivå och fruktodlingen i Sverige leva vidare. Herr talman! Det är av flera anledningar viktigt att värna om den svenska fruktodlingen. Jag är glad över att jordbruksministern — — —.

Herr talman! Jag vill erinra om att det fördes en rätt intensiv debatt vid jultid förra året om att det var dålig kvalitet på de svenska äpplena. Jag har sedan i somras klart uttryckt till både odlarna och handeln att jag anser det viktigt att de kan samarbeta så att man tillsammans kan förse de 19 svenska konsumenterna med svenska äpplen inför denna julsäsong. Jag har drivit den linjen sedan i somras, och det är samma linje som har blivit regeringens beslut i går. Det är olyckligt att det under en lång tid har förekommit konfrontation mellan odlarna och handeln, en konfrontation som också handlat om verklighetsbilden: hur mycket finns det egentligen i lager, vilka är möjligheterna att förse marknaden med hygglig kvalitet? Det är inte bra för konsumenterna när det uppstår den här typen av konfrontation och svårigheter att få grepp över hur det verkliga läget ser ut. Därför vill jag upprepa den maning jag har givit till odlarna och handeln, att i stället samarbeta till konsumenternas fromma. Det underlättar ju inte heller för jordbruksnämnden när den skall fatta beslut att parterna har så olika positioner i fråga om hur läget verkligen ser ut. På detta område liksom på många andra finns det skäl att få fram en bättre verklighetsbild både för att underlätta beslut av jordbruksnämnden och för att underlätta för konsumenterna att få fram bättre kvaliteter. Till Karl Erik Olsson vill jag också säga att hans extrafråga om importen av frukt och de villkor som gäller därvid faktiskt är identisk med den fråga jag skall besvara om ett ögonblick. Jag hoppas han kan stanna kvar i kammaren och lyssna på mitt svar då.
Herr talman! Jag vill gärna säga, att när jordbruksministern varit nere i Kristianstads län och gjort sina uttalanden i somras, var man ganska nöjd över det besked man hade fått. I Kristianstads län ligger förvisso också Österlen, Vilan och Bjäre. I länet har vi ungefär 70 96 av den svenska äppelproduktionen. Man var orolig över att det skulle visa sig att myndigheterna inte följde de tankegångar som hade aviserats. Nu har regeringen visat att det blir annorlunda. Då är frågan hur man skall komma till rätta med detta nästa gång. Jag vill upprepa frågan: Vad kan man göra för att få en bättre tingens ordning, både i relationerna mellan parterna och i fråga om jordbruksnämndens agerande? Jag skall med nöje lyssna på svaret på den andra frågan, vad som gäller för importen. Dess värre har jag inte möjlighet att kommentera den enligt de regler som gäller här i kammaren, men vi får säkert anledning att återkomma. Det är viktigt att kraven skärps för importerad frukt och importerade livsmedel.
Herr talman! Jag tror, herr jordbruksminister, att om jordbruksnämnden hade fört de samtal som åberopades i jordbruksutskottets betänkande, som riksdagen ställde sig bakom, hade inte den här situationen uppstått. När man förra året skulle fastställa datumen hade vi nästan samma problem. Det var därför jordbruksutskottet gjorde denna skrivning, och det var därför riksdagen ställde sig bakom den.

Herr talman! Karl Erik Olsson frågade hur man skall få en bättre tingens ordning, vilket också låg i Kaj Larssons fråga. Det viktigaste är enligt min mening att branschen måste ta sig samman och komma fram till andra typer av överläggningar mellan odlarna och handeln. Jag kommer att ta upp detta i de överläggningar som jag har aviserat att jag tänker ha med handeln under våren, och givetvis också med odlarna. Det är först när man kan få en något så när väl avstämd bild av verkligheten som jordbruksnämnden får vettiga förutsättningar att fatta beslut.
Herr talman! En nyckelfråga i sammanhanget är att det är två parter inblandade, nämligen odlarna och handeln. Jag vill hänvisa till vad vi sade i jordbruksutskottet förra året, att det hade varit värdefullt om jordbruksnämnden hade ”tagit initiativ till samtal med parterna för att informera sig om och närmare analysera den mångfacetterade bilden av det faktiska läget på fruktmarknaden”. Jag skulle vilja fråga jordbruksministern om igen om han är beredd att medverka till att jordbruksnämnden tar ett tidigt initiativ för att kanske fungera som en katalysator i resonemangen mellan de båda parterna, vilket kan vara nödvändigt för att få till stånd det agerande som krävs från branschen och handeln.
Herr talman! Naturligtvis är det bättre om jordbruksnämnden gör det. Men jag tycker också att det inte alltid skall vara så att staten skall behöva ta initiativ för att en bransch skall sätta sig samman och få fram siffror och uppgifter som man något så när kan stämma av mot varandra för att på det viset medverka till att konsumenterna får hyggliga äpplen. Nu får konsumenterna hyggliga äpplen, genom de beslut vi har tagit i går.

Herr talman! Ingvar Eriksson har frågat mig vad jag tänker göra med anledning av att import av frukt förekommer till Sverige, vilken i produktion och lagring utsätts för ämnen som i Sverige är förbjudna. Jag svarade den 16 november i år på en interpellation av Alf Svensson med delvis likartat innehåll. I det svaret beskrev jag bl.a. livsmedelsverkets kontroll av importerad frukt. Jag nämnde också att kemikalieinspektionen och livsmedelsverket arbetar kontinuerligt med frågorna om att kunna sänka gränsvärdena för bekämpningsmedel i bl.a. frukt, att det för närvarande pågår en intensifierad genomgång hos myndigheterna av användningen av bekämpningsmedel och att myndigheternas verksamhet på området nu synkroniseras. Genomgången, som avser frågorna om både godkännande och gränsvärden, kommer att resultera i skärpningar av bestämmelserna. Skärpningarna av föreskrifterna bör kunna träda i kraft under våren 1988.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på min fråga. Frågan framställdes med anledning av att en representant för en av våra handelskedjor i radions nyhetssändning tisdagen den 8 december framhöll att kvaliteten på svensk frukt var dålig. Det skulle vara ett av skälen till tidigareläggandet av upphävandet av importstoppet. Vidare har handelns representanter vid förhandlingar om påbörjandet av importen ifrågasatt kvaliteten på svensk frukt. Frågan om importen har nu alltså lösts, och det är tillfredsställande. Herr talman! Den svenska frukt som finns kvar är av hög kvalitet. Men vad är då kvalitet? Debatten om användningen av bekämpningsmedel är i fokus. Det kan här konstateras att svenska fruktodlare inte har möjlighet att använda många av de kemiska medel som importerad frukt är behandlad med. I Sverige är det ur lagringssynpunkt inte heller tillåtet att efterbehandla skörden. Därför är våra odlare irriterade. Man accepterar de krav som livsmedelsverket och kemikalieinspektionen har ställt, men man accepterar inte att det samtidigt importeras frukt som är behandlad på annat sätt än den svenska frukten. Med tacksamhet konstaterar jag att jordbruksministern här har lovat att kraven skall skärpas och att besked om detta skall komma våren 1988. Men jag vill ändå fråga jordbruksministern: Är jordbruksministern då också beredd att se till att de livsmedelskontrollerande myndigheterna snabbt går in och klart deklarerar att svenskproducerade äpplen och andra livsmedel är av hög kvalitet samt redogör för förhållandena när det gäller den svenska livsmedelsproduktionen, med hänsyn till användningen av hjälpmedel?
Herr talman! Det pågår, som sagt, ett arbete för att åstadkomma skärpningar. Just i dag sitter faktiskt representanter för livsmedelsverket och kemikalieinspektionen och diskuterar de skärpningar som jag nämnde i mitt svar. Från livsmedelsverkets sida går man också igenom t.ex. frågor som gäller de åtgärder som har vidtagits när det gäller importerade äpplen och som vi inte vidtar. Jag avser exempelvis vaxningen. Det är ju vaxningen som gör att äpplena ser så vackra och polerade ut. Livsmedelsverket arbetar även med frågor som gäller effekterna av denna vaxning. Vidare vill jag som svar på Ingvar Erikssons frågor om kvaliteten säga att debatten har varit mycket överdriven. Man pekar t.ex. på det faktum att svenska äpplen ur kemikaliesynpunkt är bättre än utländska i alla avseenden. Resultatet av de analyser som har gjorts i år av de ämnen som har varit mest omdiskuterade — kaptan, folpert och benomyl — visar att läget sammantaget är sämre för svenska äpplen än för importerade när det gäller överskridandet av gränsvärden. Generellt sett är det ingalunda så, att svenska äpplen har mindre av kemikalierester än utländska äpplen. Detta gäller i de fall där det finns gränsvärden. Beträffande årets frukt är det tyvärr så, att de svenska äpplena sammantaget är sämre än de utländska när det gäller förekomsten av nämnda ämnen.
Herr talman! Normalt föreligger det mycket stora skillnader i detta sammanhang. Importerad frukt och importerade grönsaker över huvud taget, där man har hittat restsubstanser, skiljer sig alltså avsevärt från den svenska odlingen. Detta är dokumenterat sedan lång tid tillbaka. Jag trodde att jordbruksministern hade det klart för sig. I detta sammanhang är det viktigt att konstatera att de svenska odlarna har mycket mindre möjligheter att använda olika medel. Det är nämligen ett mycket begränsat antal medel som de får använda. Det är just med hänsyn till detta som man kräver att svensk resp. utländsk frukt behandlas lika i större utsträckning än som tidigare varit fallet. Jag fick inte något riktigt svar på min fråga om de livsmedelsvårdande myndigheterna. Det är mycket viktigt att dessa går in och informerar allmänheten om sakläget. Det gäller ju att ge allmänheten korrekt information för att undvika att debatten blir snedvriden. Här kan jordbruksministern bidra till att förbättra klimatet i framtiden både för konsumenterna och för producenterna.

Herr talman! Gunvor Norberg har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att underlätta generationsskiften inom familjejordbruken. Regeringen är medveten om de problem som kan uppkomma i samband med generationsskiften och nyetableringar inom jordbruket. I riksdagens beslut år 1985 om livsmedelspolitiken behandlades bl.a. frågan om högt skuldsatta jordbrukares problem, det regionala rationaliseringsstödet och frågan om investeringar i för flera fastigheter gemensamt huvudavlopp i Norrbottens län. Även frågan om hur man i framtiden med risk för stigande kapitalkostnader skall få till stånd en nyetablering inom jordbruket utan tillgång till ett mycket stort eget kapital togs upp till behandling. Enligt riksdagsbeslutet har lantbruksstyrelsen att följa utvecklingen vid högt skuldsatta jordbruksföretag och att till regeringen redovisa behovet av åtgärder. Regeringen uppdrog den 27 juni 1985 åt lantbruksstyrelsen att i samband med redovisningen av frågor beträffande högt skuldsatta jordbrukares problem även utvärdera etableringsstödet. I uppdraget ingick också att lämna förslag beträffande det regionala rationaliseringsstödet och frågan om investeringar i för flera fastigheter gemensamt huvudavlopp i Norrbottens län. Lantbruksstyrelsen har i oktober 1987 lämnat en rapport till regeringen som behandlar problem i samband med nyetablering och hur nyetablering skall kunna underlättas. Under arbetets gång har överläggningar skett med företrädare för Lantbrukarnas riksförbund. Rapporten bereds för närvarande i regeringskansliet. derlätta generationsskiften inom familjejordbruk derlätta generationsskiften inom familjejordbruk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
Men det kanske har varit, och kanske är, regeringens målsättning att få bort en hel del jordbruksföretag. Mer än varannan brukare i dag är över 50 år, och ca 2 500 brukningsenheter försvinner årligen. Vad kan det bero på? 1. Regeringens alltför kortsiktiga jordbrukspolitik skapar oro och svårigheter när det gäller att planera. För en positiv utveckling fordras det en framtidstro, men dagens lantbrukare saknar en sådan. 2. Lönsamheten är dålig. Enligt Föreningsbankens lantbruksbarometer som presenterades denna vecka fortsätter lönsamheten att försämras också i höst, i jämförelse med den barometer som presenterades i våras. Undersökningen visar att 23 20 av lantbrukarna gör förluster. Nästan var tionde lantbrukare har stora betalningssvårigheter. 3. Höga marknadspriser på jordbruksföretag gör det svårare för yngre generationer att överta ett jordbruk, särskilt om den unge måste lösa ut ett eller flera syskon. Jag tycker att jordförvärvslagens utformning borde ses över. I vissa områden är medelåldern mycket hög, och jag vill fråga vad detta betyder i förhållande till kampanjen Landsbygd 90.
Herr talman! Remisstiden har ännu inte gått ut för den rapport som lantbruksstyrelsen har avgivit, och regeringen får först se på remissvaren, innan besked kan ges i de konkreta frågorna. Det är litet synd att Gunvor Norberg vill göra partipolitik av detta, när hon hävdar att det skulle vara regeringens kortsiktiga politik som skapar svårigheter för generationsskiften. Därmed hjälper hon verkligen inte saken, och frågan är betydligt större än så. Jag skulle kunna kontra — även om jag ogärna gör det, eftersom detta inte är en fråga som man behöver bolla med partipolitiskt — med att det nog var lockelserna till hög skuldsättning under 70-talet som försatte många jordbrukare i en mycket brydsam och svår ekonomisk situation. Det kan ha medverkat till att försvåra lösningen av denna typ av problem. Jag tycker alltså att problemet är för allvarligt för att bolla med det på det sätt som Gudrun Norberg gjorde. Jag vill peka på ett viktigt inslag i regeringens politik som kan underlätta generationsskiftena, trots att det är ett svårt problem. I Norrland är gårdarna oftast väsentligt mindre än i resten av landet, och det leder till svårigheter för många unga jordbrukare att bedöma om de skall ta över föräldrarnas gård. Många gör det inte, och det har lett till nedläggning av jordbruk. Med de Norrlandssatsningar som regeringen har gjort och som har vunnit gott gensvar vill vi bredda möjligheten att klara en rimlig ekonomisk tyngd i själva jordbruksföretaget genom kombination med annan verksamhet. Även om jordbruksdelen är för liten för att den unge jordbrukaren skall kunna säga att han tar över pappas eller mammas gård, underlättas nu hans möjligheter att kombinera detta jordbruksföretag med annan sysselsättning, för att han skall få en god ekonomisk stabilitet i hela företaget. Det är en åtgärd som underlättar generationsskiften.
Herr talman! Det finns säkert mycket att tala om inom detta område. Det här är bara en enkel fråga, som jag har möjlighet att ta upp under min tid i riksdagen. Det största problemet är nog ändå detta att marknadspriserna har blivit så höga, på grund av att många kapitalstarka företag och enskilda personer, ibland i syfte att skatteplanera, betalar skyhöga priser. Det kan innebära att en granne som tidigare haft jordbruket som arrende inte kan hänga med.

Herr talman! Margareta Mörck har frågat mig vilka åtgärder som kan vidtas för att skydda integriteten hos den enskilda låntagaren vid biblioteken. Som Margareta Mörck angett är det i dag möjligt att få del av bibliotekens låntagarregister. Det finns inte någon särskild sekretess för dessa uppgifter. Göteborgs biblioteksnämnd har begärt att det skall införas en regel om sekretess för bl.a. uppgifter i låntagarregistren. Framställningen har sänts ut på remiss, men alla svar har ännu inte kommit in. Ärendet skall nu beredas i regeringskansliet.
Herr talman! Tack för svaret! Allt fler bibliotek lägger över sina utlåningsrutiner på data. Låntagarna får bättre service, och personalens arbete underlättas. Datoriseringen gör det möjligt att snabbt och enkelt få fram uppgifter om vilka böcker eller andra media som lånats hem av olika personer. För att biblioteken skall kräva in böcker där lånen förfallit finns låntagarnas adresser registrerade. Biblioteken är en del av den kommunala förvaltningen, och nämnda register är därför offentlig handling. Tvånget att lämna ut information från dessa till utomstående på begäran upplevs dock som mycket obehagligt av bibliotekspersonalen. Traditionellt iakttar biblioteken största möjliga diskretion när det gäller hantering av boklånen. Biblioteken är de enda institutionerna i samhället där alla utan kostnad har tillgång till den fria debatten. Låntagarnas integritet måste skyddas, annars finns det risk för former av åsiktsregistrering. Genom att gå igenom en låntagares hemlån kan man kartlägga intresseområden. Flera bibliotek i landet, med Göteborgs stadsbibliotek i spetsen, har alltså hos justitiedepartementet anhållit om att sekretesslagen utvidgas till att gälla också den allmänna biblioteksverksamheten. Jag känner till att remissomgången är genomförd. Enligt uppgift har tillfrågade bibliotek, Bibliotekstjänst, Taloch Punktskriftsbiblioteket, Svenska kommunförbundet, statens kulturråd samt berörda fackförbund bifallit begäran om sekretesskydd. Är inte denna stora opinion tillräcklig för att justitieministern skall allvarligt överväga att sådant skydd införs för biblioteksverksamheten?

Herr talman! Remissvaren visar att det finns en stor skillnad mellan uppfattningarna i denna fråga. Jag vill läsa upp vad datainspektionen säger, för det är trots allt ett mycket tungt remissvar. Datainspektionen avstyrker förslaget. ”Rätten att ta del av allmänna handlingar är grundlagsfäst. Inskränkning i denna rätt kan ske bl.a. om det generellt sett föreligger en påtaglig risk för att offentligheten leder till skada eller men för den enskilde. Det är mot den bakgrunden kravet på sekretess för boklån skall bedömas. Datainspektionen delar visserligen biblioteksnämndens uppfattning att det inte kan anses föreligga ett allmänt intresse av att ta del av enskilda personers boklån. Enligt inspektionens uppfattning är emellertid detta förhållande inte ett tillräckligt skäl för att införa en begränsning av gällande offentlighet inom det allmänna biblioteksväsendet som utan svårigheter verkat utan sekretesskydd under många år. De i hemställan påtalade olägenheterna förefaller endast vara exempel på enstaka och udda situationer då den enskilde skulle kunna lida skada eller men av att uppgifterna om hennes boklån är offentliga. Det har inte visats föreligga ett mer allmängiltigt hot mot den personliga integriteten.” Min personliga uppfattning stämmer ganska väl överens med den som datainspektionen har redovisat. Vi skall självfallet överväga detta mycket noga i departementet och ta del av alla remissinstanser innan vi tar ställning. Det finns naturligtvis en risk för integritetsintrång när det gäller de register som förs på data, men där borde man kunna komma till rätta med problemen genom att datainspektionen utfärdar särskilda föreskrifter.
Herr talman! Det är riktigt att det än så länge — jag vill betona det — bara har varit i enstaka fall som någon har försökt få ut sådana här uppgifter. Men kulturrådet säger i sitt remissvar att allmänhetens förtroende för biblioteken skulle allvarligt kunna skadas av några enstaka fall av offentliggörande. Detta är ganska viktigt — det behöver alltså inte inträffa många fall för att en person skall känna sig hotad. Det visar sig också att t.ex. invandrare och flyktingar upplever detta som Prot. 1987/88:43 mycket besvärande och känner sig rädda, när de förstår att lånen registreras 11 december 1987 på data. Det kan absolut inte vara meningen att de skall avskräckas från att låna, när denna fina möjlighet finns. I sekretesslagen behandlas enskilda personers förbindelser med t.ex. SJ och televerket, som är sekretessbelagda. Det borde vara på samma sätt med enskildas mellanhavanden med biblioteken.

Herr talman! Ingrid Sundberg har frågat mig om jag inte tagit hänsyn till riksdagens uttalande innebärande rätt för lärare vid riksinternaten till statliga medel för fortbildning eller om medel till riksinternatens lärarfortbildning kommer att utgå under innevarande budgetår. Jag vill då först erinra om att utbildningsutskottet i sitt betänkande fann det motiverat att regeringen, i anslutning till beredningen av ärendet angående fortbildningens framtida organisation, närmare skulle överväga möjligheterna att med statliga medel bereda lärare vid riksinternatskolorna möjlighet till fortbildning. Vidare uttalade utskottet att det ankommer på regeringen att föreslå hur medel för ändamålet skall beräknas. I budgetpropositionen för 1987/88 anmälde jag under anslaget till fristående skolor på gymnasial nivå att effekterna av nu gällande bestämmelser för lärarfortbildning inom det allmänna skolväsendet var under utredning. I avvaktan på resultatet av detta arbete var jag inte beredd att ta ställning i denna fråga. De sakkunniga som svarat för översynsarbetet har lämnat sina förslag, och jag avser att föreslå regeringen att återkomma till riksdagen i frågan i 1988 års budgetproposition.

Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret. Riksdagen gjorde under riksmötet 1985/86 ett uttalande som måste tydas på så sätt att riksdagen ansåg att rätt till statliga medel för fortbildning av lärare vid riksinternaten förelåg. Svaret tyder tyvärr på att man hänvisade till en utredning. Därmed skulle innebörden vara att något statligt stöd för innevarande budgetår inte skulle utgå. Jag vill gärna ha ett förtydligande på den punkten, för jag tycker att det egentligen är en självklarhet att det skall utgå stöd för fortbildning till riksinternatens gymnasielärare. För det första måste riksdagens uttalande tydas som i hög grad anvisande för regeringen. För det andra är behovet av fortbildning väl så stort för 27 riksinternatens lärare som för andra gymnasielärare. Eleverna utgörs av utlandssvenska barn, med alla de svårigheter som det kan föra med sig, t.ex. splittrade familjer och inte sällan språkproblem. En annan grupp elever är barn i splittrade familjer — splittrade på grund av skilsmässa. Även en sådan situation är extra krävande för lärare. Dessa barn lever och bor, ja, tillbringar hela sin tid inom skolan. Det är också särskilt påfrestande för läraren, som får fungera i något av en föräldraroll. Jag vill gärna ha ett förtydligande av om det inte finns möjlighet att även under detta budgetår ge ett stöd för fortbildningen. Det skulle röra sig om ett anslag på ungefär 200 000 kr. Det är ändå fråga om riksinternat. Bara det att man utsett skolorna till riksinternat är en markering av statens ansvar. För övrigt har ministern hänvisat till en utredning angående fristående skolor. Riksinternaten är något alldeles speciellt.
Herr talman! Jag delar uppfattningen att riksinternatens lärare skall ha del av fortbildningsanslaget. Men jag kan i dag inte gå längre än att hänvisa till den kommande budgetpropositionen.
Herr talman! Det måste jag tyda som att årets elevkull och även nästa års elevkullar går miste om de bättre kunskaper och insikter som lärarna får genom fortbildningen. Jag vill trots allt vädja till utbildningsministern att överväga om det inte inom ramen för något av de anslag som redan finns i den tidigare budgeten kan finnas möjlighet att ge de två riksinternaten detta stöd.

Herr talman! Agne Hansson har frågat mig om vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att åstadkomma ökad rättvisa åt Kalmar län och övriga glesbygdslän i fråga om statsbidragsgivningen till resor för gymnasieskolans elever. kostnaden för månadskort och antalet resande elever i varje län. Dessförinnan grundade sig fördelningen på en schablon, som delvis byggde på SJ:s biljettpriser. Principerna för den fördelningen är numera inte aktuella. De upplevdes som orättvisa av många länstrafikföretag. De nya fördelningsprinciperna bygger på en överenskommelse mellan centrala studiestödsnämnden, Kommunförbundet, Landstingsförbundet och Svenska lokaltrafikföreningen. Den senare är länstrafikföretagens egen organisation.

Prot. 1987/88:43 Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret, men det var inte särskilt 11 december 1987 uppmuntrande. Det utbildningsministern svarar är i praktiken att han Och = Jj.osomcbidsaoon sill regeringen har avsatt en summa pengar till statsbidrag avseende gymnasieskolans elever. Hur de sedan fördelas över landet, mellan länen och länstrafikbolagen, struntar han och regeringen i. Jag måste säga att jag tycker att det är lättvindigt och oansvarigt av regeringen att handla så mot de svaga Det rör sig inte om små förändringar i statsbidragssystemet. Det är förödande förändringar ur de svaga regionernas synpunkt. Kalmar län drabbas värst av alla, som i så många andra sammanhang. För oss som bor i det länet betyder det ett statsbidragsbortfall på 3 milj.kr. Det innebär att Kalmar län förlorar en tredjedel av det totala statsbidraget till gymnasieskolan. Detta sker utan att utbildningsministern och regeringen är beredda att över huvud taget reagera. Det är inte obekant för mig att detta är en överenskommelse mellan parter, och staten är den ena parten. Staten borde väl om någon ha ansvaret för en rättvis fördelning över landet. Jag måste fråga: Vad har regeringen egentligen emot Kalmar län? Vilka direktiv har regeringen gett centrala studiestödsnämnden när det gäller att förhandla? Har staten gett studiestödsnämnden direktiv att se till att de starka skor sig på de svagas bekostnad?

Herr talman! Det är väl en våldsam överdrift, Agne Hansson, att säga att regeringen struntar i hur medlen för gymnasieskolans elevresor fördelas. Regeringen försöker inte bestämma denna fördelning, utan överlåter åt Kommunförbundet, Landstingsförbundet och Svenska lokaltrafikföreningen att medverka i utformningen av besluten. Den inställning man har på den statliga sidan är att dessa organisationer, som är bildade för att tillvarata de olika kommunernas eller länens intressen, bör vara kapabla att också göra en rättvis fördelning av tillgängliga statsmedel. Tron att man på den statliga sidan kan åstadkomma en mera rättvis och mindre kritiserad fördelning har jag svårt att dela.

Herr talman! Jag kan inte förstå att det på något sätt skulle vara en överdrift att säga att regeringen struntar i det här så länge utbildningsministern inte är beredd att svara på min fråga om vilka direktiv regeringen har gett till sin representant i dessa förhandlingar. Förändringarna innebär också att regeringen uppmuntrar länstrafikbolagen att höja priset på månadskorten — då får man ju större statsbidrag. Är det verkligen regeringens avsikt att stimulera fram prishöjningar och på det sättet driva på inflationsutvecklingen? Jag tycker det borde vara självklart för utbildningsministern i den ansvarsposition han har att ta centrala studiestödsnämnden i örat och tala om att den har handlat fel.

Herr talman! Christer Eirefelt och Pär Granstedt har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta för att personalen vid högskolan i Halmstad skall få en god arbetsmiljö resp. vilka initiativ jag avser att ta för att säkerställa goda arbetsmiljöförhållanden vid högskolan i Halmstad. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Högskolan flyttade in i de nuvarande lokalerna under hösten 1982. Då förhyrdes en del av den s.k. Eketångaskolan, som ägdes av landstinget. Övriga delar av fastigheten används av landstinget för habiliteringsverksamhet och av arbetsmarknadsinstitutet. Skolan hade byggts i början av 1970-talet och har använts för särskoleundervisning. Fastigheten såldes i juli 1987 till kommanditbolaget Hornet, Göteborg, med tillträde den 1 oktober 1987. Under hösten 1983 uppmärksammade man för första gången att några personer fick besvär av att vistas i lokalerna. Landstinget gjorde vissa undersökningar och vidtog olika åtgärder för att komma till rätta med bristerna i miljön, men svårigheterna har inte upphört. I november 1986 började högskolan undersöka möjligheten att flytta och förhyra en del av en ny fastighet, Halmstad Trade Center, som SPP planerade nära Halmstads centrum. Byggnadsstyrelsen har föreslagit flyttning av högskolan till SPP:s fastighet. Hyreskostnaden beräknas vid detta alternativ öka från 2 milj.kr. per år till 5,5 milj.kr. Den nuvarande fastighetsägaren vill efter reparation även fortsättningsvis hyra ut en del av Eketångaskolan till högskolan. Utöver erforderlig sanering av hela lokalbeståndet skulle vissa av de nuvarande lokalerna ersättas av nybyggnad. Hyreskostnaden beräknas i sådant fall till ca 3,6 milj.kr. Jag delar frågeställarnas uppfattning att miljöproblemen i nuvarande lokaler är mycket allvarliga och att åtgärder ofördröjligen måste vidtas.. Enligt uppgifter som högskolan under senaste tiden delgivit mig är nu läget sådant, att vissa anställda över huvud taget inte kan vistas i lokalerna utan måste förlägga sitt arbete till hemmet. En del andra anställda kan endast under en mindre del av dagen vistas på sin arbetsplats, och all personal och alla elever uppges vara berörda av arbetsmiljöproblemen. Det ankommer på högskolans styrelse att vidta de åtgärder som är erforderliga för att personalens hälsa inte under vårterminen skall äventyras i väntan på att en långsiktig lösning av lokalfrågan kan uppnås. Från Halmstads kommun har kraftigt understrukits det regionalpolitiska värdet av att högskolan inryms i det planerade affärs-, industrioch forskningscentret. Från denna utgångspunkt är en flyttning till Halmstad Trade Center angelägen, oavsett hur miljöfrågan kan lösas i nuvarande lokaler. Till svar på Christer Eirefelts och Pär Granstedts frågor vill jag meddela att en samlad bedömning av vad som i olika sammanhang anförts i denna lokalfråga ger mig anledning att vid nästkommande regeringssammanträde

EE re 2 z SS . vid högskolan i Halm Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret. För högskolan i tad Halmstad är det naturligtvis ett glädjande besked, men tyvärr finns det smolk i glädjebägaren. Om regeringen har något slags tio-i-topp-lista på ärenden som man lyckats mindre bra med, måste den här frågan ligga väl till för en topplacering. Innan jag hade läst in handlingarna ordentligt trodde jag att det där skulle finnas någon förklaring till utbildningsministerns hantering av högskolan i Halmstad. Men ju fler handlingar jag gått igenom, desto svårare har det varit att förstå statsrådets envisa motstånd. Jag behöver inte redovisa hurdan situationen är på skolan eller att lokalerna ger personal och elever så svåra hälsoproblem att hela verksamheten i dag är hotad. Men utbildningsministern har hittills inte lyssnat på vare sig läkare, byggnadstekniker eller ekonomer. Så här sammanfattar företagsläkaren sin senaste rapport: Mot denna bakgrund ter det sig i dag närmast oförsvarbart att medverka i hälsovårdsverksamhet på högskolan. Byggnadsstyrelsen har utan några som helst reservationer sagt att skolan måste få nya lokaler. Yrkesinspektionen har ställt samma krav. Men utbildningsministern har varit helt oförstående. Varför? Hur kan man nonchalera inte bara ansvariga myndigheter utan också högskolestyrelsen, samtliga personalorganisationer, skyddskommittén, företagsläkaren och studentkåren? Nu har utbildningsministern insett att det inte håller längre. Högskolan i Halmstad får sina nya lokaler och kan fortsätta sin spännande och positiva utveckling. Det är bra. Det sätt på vilket beslutet kommit till är däremot inte bra.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret på min fråga. Det är glädjande att notera att detta svar är så entydigt positivt. Äntligen kommer man att lösa lokalfrågan för högskolan i Halmstad på ett, som vi hoppas, för alla parter bra sätt. Det innebär att man kan lösa miljöproblemen, och man får dessutom de samordningsvinster som ligger i placeringen i just dessa lokaler. Liksom Christer Eirefelt är jag litet förvånad över att det har varit en så lång och smärtsam process att nå fram till denna lösning och detta beslut, som vi hoppas att regeringen skall ta. Man tycker att det är rimligt att staten är en ansvarskännande arbetsgivare. Vi kritiserar ju ibland arbetsgivare på den privata sektorn, som inte på ett ansvarsfullt sätt satsar på arbetsmiljön. Om man från politiskt håll ägnar sig åt sådan kritik och kräver att privata arbetsgivare skall ta ansvar, är risken mycket stor att det påpekas att staten minsann inte alltid är ett föredöme. Det har gått lång tid, och många människor har utsatts för betydande lidande som en följd av den undermåliga arbetsmiljön. Det har krävts mycket 31 långtgående påtryckningar från alla berörda parter innan man äntligen kunde förmå regeringen att göra någonting åt det hela. Jag skulle gärna vilja fråga Lennart Bodström hur regeringen ser på hanteringen av liknande frågor i framtiden. Hur skall man få en hantering som gör att så här långt utdragna processer inte blir nödvändiga för att lösa angelägna arbetsmiljöproblem? Detta är angeläget för att viktiga verksamheter skall fungera bra. Högskolan i Halmstad är en mycket viktig institution. Den har inte haft godtagbara arbetsmöjligheter under en lång period.

Herr talman! Det är självklart att man skall respektera vad läkare och yrkesinspektionen säger. Det har varit självklart för regeringen från början att högskolans elever och personal skall vara i lokaler som inte innebär hälsorisker. Ett sådant erbjudande har kommit från Halmstad Trade Center, som står färdigt i höst — nästa höst alltså. Ett annat erbjudande har kommit från den nuvarande fastighetsägaren. Jag har ansett att båda dessa alternativ borde prövas. Det innebär ingen försening, eftersom den fastighet i vilken inflyttning skall ske inte står färdig förrän nästa höst. Den omständigheten att också den nuvarande fastighetsägaren har beretts tillfälle att komma in med sina förslag kan inte ha förvärrat de sjukdomstillstånd som har uppstått. Under alla förhållanden måste en lösning vara klar under våren 1988. Jag tror att kritik också skulle ha kunnat riktas mot staten, om man nöjt sig med att bara höra det ena av de två olika företag som vill hyra ut till högskolan. Det är min förhoppning att de som fortsättningsvis kommer att vara i de nuvarande lokalerna, efter reparation, kommer att få glädje och nytta av de lokaler de då skall bruka.
Herr talman! Jag är ganska övertygad om att denna fördröjning, tvärtom mot vad utbildningsministern säger, har vållat både onödigt lidande och onödig irritation. Beslutsunderlaget har ju funnits framme fullt ut under åtminstone ett halvt år, och de expertinstanser som har haft anledning att titta på det har ju entydigt uttalat sig för att en flyttning blir nödvändig. Det har inte bara läkare och yrkesinspektionen utifrån sina utgångspunkter gjort, utan det har också den instans som har att beakta de byggnadstekniska och ekonomiska aspekterna gjort. Jag är förvånad över det som utbildningsministern säger om kostnaderna, eftersom byggnadsstyrelsen lika entydigt har sagt att även med hänsyn tagen enbart till kostnadsaspekten är en flyttning att föredra. Dessutom finns det en rad osäkerhetsfaktorer med att inte flytta. Man vet alltså inte hur stora kostnaderna blir.
Herr talman! Det är möjligt att den beslutsprocess som nu tillämpats inte leder till några förseningar — vi får hoppas det. Men för dem som arbetat i den här miljön och under dessa förhållanden hade det naturligtvis varit en stor fördel, om man på ett tidigt stadium hade kunnat få klara besked att problemen skulle lösas och hur de skulle lösas. Jag tycker också att man på ett betydligt tidigare stadium kanske borde ha övervägt provisoriska lösningar under en övergångstid för att klara de akuta arbetsmiljöproblemen. Jag tror att man i Halmstad har fått det intrycket att regeringen tidigare inte tog dessa arbetsmiljöproblem på tillräckligt stort allvar. Men nu är detta historia — jag vill understryka det — och någonting som man kanske kan lära något av. Det viktiga är att en lösning nu faktiskt kommer till stånd. Det tycker jag är positivt.
Herr talman! Jag vill endast erinra om att byggnadsstyrelsen som utgångspunkt för sina resonemang har utgått från att de nuvarande lokalerna inte kan användas utan att total nybyggnad måste ske. Därvid blir kostnaden självfallet densamma var man än bygger i Halmstad. Den nuvarande fastighetsägaren menar att lokalerna skulle kunna sättas i stånd och användas även fortsättningsvis. Jag anser att det inte är något större fel att ha berett båda parter tillfälle att utveckla sina ståndpunkter.
Herr talman! Låt mig än en gång påpeka att det här beslutsunderlaget har funnits i varje fall under det senaste halvåret. Så här skriver byggnadsstyrelsen i augusti: Det enda alternativ som föreligger inom rimlig tid och med på förhand överblickbar kostnad är förslaget med inhyrning av nybyggda lokaler hos SPP.
Sedan lång tid råder det en besvärande brist på läsplatser för de studerande vid Uppsala universitet. Det har nu öppnats en möjlighet att åtgärda denna brist genom att Uppsala kommun har visat sig villig att låta universitetet hyra det gamla stadsbibliotekets lokaler för att använda dessa till ett nytt kursläsningsbibliotek.
Lika entydiga är yttrandena från yrkesinspektionen, statshälsan och t.o.m. UHÄ, som har omprioriterat sina investeringar till förmån för Halmstad. Jag hävdar alltså fortfarande att fördröjningen är onödig.
Det som nu behövs är att statsmakterna medverkar till att universitetet får möjlighet att ge kommunen omedelbart klartecken till den mycket angelägna förhyrningen. Är regeringen beredd att medverka till att ytterligare ett kursläsningsbibliotek kan inrättas vid Uppsala universitet?
Men slutligen, herr talman, är det naturligtvis mycket glädjande att ett beslut nu äntligen kommer att tas.

Herr talman! Per Arne Aglert har frågat mig om regeringen är beredd att medverka till att ytterligare ett kursläsningsbibliotek kan inrättas vid Uppsala universitet. Byggnadsstyrelsen har i skrivelse den 6 juli 1987 redovisat förslag om att förhyra f. d. stadsbiblioteket i Uppsala för verksamheter inom universitetet. Genom att förhyra dessa lokaler kan bl.a. antalet läsplatser förbättras samt ytterligare arkivutrymmen för universitetsbiblioteket anordnas. Förslaget innebär ett lokaltillskott om drygt 1 700 kvadratmeter till en årlig hyreskostnad om 900 000 kr. Jag delar frågeställarens uppfattning att det i dag råder brist på läsplatser för de studerande vid universitetet i Uppsala. Regeringen har därför vid gårdagens sammanträde på mitt förslag

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. När vi riksdagsledamöter från Uppsala län i förra veckan uppvaktades av en representant för Uppsala studentkårer visste inte vi och förmodligen inte heller han att avgörandet från regeringen skulle komma så snabbt. Diskussioner mellan Uppsala kommun och byggnadsstyrelsen har ju pågått en längre tid. Detta kursläsningsbibliotek kommer att få en mycket stor betydelse för studenterna i Uppsala. Det möjliggör tillgång till adekvata läsesalar och kommer att bli ett positivt tillskott för det expanderande akademiska livet i Uppsala. Dessutom får man ytterligare arkivutrymmen för universitetet. Jag vet inte om frågan här i riksdagen har påskyndat regeringens ställningstagande, men i dag är ju det av underordnad betydelse. Huvudsaken är att svaret för Uppsala universitet var positivt.

Herr talman! Bengt Wittbom har frågat statsministern om vilka åtgärder han avser att vidta för att effektivisera de enskilda departementens och regeringens arbete så att beslut fattade av riksdagen inom rimlig tid kan efterkommas av regeringen. Bengt Wittbom har som utgångspunkt för sin fråga tagit den begäran om förslag om särskilda insatser för att förbättra infrastrukturen m.m. i de regionalpolitiskt prioriterade områdena som riksdagen beslutade om i våras. Frågan har överlämnats till mig. Regeringen föreslog i årets budgetproposition ett nytt anslag om 300 milj.kr. på industridepartementets huvudtitel för särskilda regionalpolitiska insatser för infrastrukturutbyggnad m.m. Regeringen kom fram till att anslaget skulle fylla två funktioner. För det första borde medel från anslaget kunna användas för uppbyggnad av teknikcentra, vid investeringar i nya utbildningar samt för mer projektbetonad verksamhet i regionalpolitiskt prioriterade regioner. Eftersom det inte i förväg kan anges i detalj var sådana medel bör sättas in och vilket organ som skall svara för dem, så borde det ankomma på regeringen att närmare utforma riktlinjerna för verksamheten. För det andra skulle medlen vara avsedda för särskilda utvecklingsinsatser i regioner med omfattande strukturomvandlingsproblem. Vid krisortshante ring är det av vikt att ha tillgång till medel som snabbt kan sättas in vid sidan — Prot. 1987/88:43 av ordinarie medel och med möjlighet till friare användning. Erfarenheterna — 11 december 1987 har visat att såväl arbetsmarknadspolitiska som regionalpolitiska åtgärder i : Om vissa infrastruktukan behöva sättas in för att snabbt hjälpa de drabbade människorna till nya i a reed ; Ser ES rella insatser inom retillfälliga eller permanenta arbeten, till utbildning m.m., samt för att ÄN gionalpolitiken långsiktigt skapa ny sysselsättning I debatten i riksdagen med anledning av regeringens förslag framhöll jag att det fanns projekt på olika håll i landet som omedelbart skulle kunna genomföras eller påbörjas. Om riksdagen hade bifallit regeringens förslag hade dessa projekt nu varit i full gång. Jag har fått många samtal från sådana som har drabbats av riksdagens beslut att avvisa regeringens förslag och som djupt har beklagat detta. Jag har stor förståelse för dem. Många andra projekt och idéer fanns, såväl inom regeringskansliet som hos myndigheter, kommuner, fackliga organisationer m.fl. De var dock inte lika långt komna när regeringen i budgetpropositionen redovisade förslaget om ett särskilt änslag, utan krävde mera av utvecklingsoch beredningsarbete. Med regeringens förslag skulle dessa projekt ha kunnat förverkligas successivt och i den takt som det nödvändiga beredningsarbetet för varje enskilt projekt kräver. I och med att riksdagen avvisade regeringens förslag har arbetet i regeringskansliet fått bedrivas på ett annat och långt mera tidskrävande sätt.

Herr talman! Jag får tacka statsrådet för svaret på en fråga som var ställd till statsministern. Industriministern berör innehållet i den regionalpolitiska proposition som nu är föremål för motionsarbete i oppositionspartierna. Det ger mig tillfälle att konstatera att min fråga ställdes för i stort sett en månad sedan. Tydligen har man i regeringskansliet legat på svaret till dess att regeringens proposition sent omsider blivit framlagd. När det gäller bearbetningen av de projekt som industriministern berör i sitt svar tycker jag att det i dag kan vara lämpligt att ta upp några av dessa och i anslutning därtill ställa några frågor till industriministern. Huvuddelen av det som i denna proposition sägs om åtgärder för att snabbt skapa jobbi Bergslagen handlar om tre olika saker. För det första är det fråga om att anslå pengar för att bevara redan olönsamma jobb. För det andra använder regeringen stora pengar för att fortsätta strategin att köpa jobb av Sveriges lönsammaste företag, i det här fallet Asea. För det tredje — och kanske det viktigaste, herr talman — har regeringen tydligen utan något längre beredningsarbete bestämt sig för att det är de anställda inom olika statliga verk som via personliga påfrestningar skall klara regeringens ambitioner i Bergslagen. Det gäller de ad hoc-artade besluten om flyttning av statliga verk. Man kan konstatera att reaktionerna inom t.ex. Vattenfall, inom riksskatteverkets punktskatteenhet, från den personal som är berörd av det nya planoch bostadsverket etc. är mycket hårda. Jag vill fråga industriministern vad han som statlig arbetsgivarrepresentant och medlem av regeringen har att säga till de hundratals människor som nu måste bryta upp från sina gamla jobb och ge sig i väg till trakter som de 35 kanske aldrig ens har besökt i hela sitt liv.
Herr talman! De frågor som Bengt Wittbom nu tar upp har han inte ställt i sin fråga. Om han vill ta upp dem bör han ställa dem till de statsråd som är ansvariga för de verk som skall utlokaliseras. Jag hade varit beredd att svara tidigare på denna fråga, men enligt uppgift har Bengt Wittbom inte haft tid eller möjlighet att ta emot ett svar tidigare än i dag.
Herr talman! Denna fråga var ställd till statsministern och behandlade inte enbart den proposition som vi nu talat om som ett exempel. Jag nämnde också att det finns en rad andra aviserade propositioner som har hanterats på samma tidsödande sätt. Därför tar jag tillfället i akt att till industriministern som representant för regeringen ställa en fråga som främst berör Bergslagspropositionen, nämligen vad regeringen har att säga till de hundratals anställda inom de statliga verken i fråga. Många av dem har fått läsa i tidningen att deras framtida arbetsplats inte kommer att ligga i Stockholm utan i Borlänge eller i Ludvika.
Herr talman! Bengt Wittbom vill nu vidga denna debatt till helt nya frågor, och jag förstår att det beror på att han är djupt ångerfull över sitt uppträdande i riksdagen i våras. Det kan inte tydas på annat sätt än att hans angrepp den gången på regionalpolitiken lett till att han har fått det besvärligt både på hemmaplan i Bergslagen och centralt i Stockholm. Grundorsaken är den att Bengt Wittbom har lyckats med bedriften att i regionalpolitiken ha två helt motstridiga uppfattningar: å ena sidan kräver han ökade regionalpolitiska insatser i Bergslagen, å andra sidan kräver han att det regionalpolitiska stödet skall avvecklas. Å ena sidan kräver han utlokaliseringar, å andra sidan kräver han stopp för utlokaliseringar.
Herr talman! Riksdagsmajoriteten har lyckats med att se till att regeringen gör ekonomiskt sett ordentliga satsningar i Bergslagen. Låt mig så återkomma till utlokaliseringarna. Riksdagen har förutsatt att regeringen när den nu har tagit så lång tid på sig skulle hantera denna fråga på ett seriöst sätt. Regeringen är ju inte bara regionalpolitiskt ansvarig utan också arbetsgivare. Industriministern krävde själv från denna talarstol för någon vecka sedan i inlägg efter inlägg ansvar från privata arbetsgivare i samband med omstruktureringar i det privata näringslivet. Nu tyder mycket på, i varje fall om man ser till reaktionerna från de anställda på de verk som skall flyttas ut, att regeringen inte riktigt har samma syn på sitt eget ansvar som arbetsgivare för den statligt anställda personalen.
Herr talman! Den här debatten med Bengt Wittbom är verkligen intressant. Han fortsätter att inta två motstridiga uppfattningar i varje regionalpolitisk fråga. Hemma i Bergslagen kräver han ökade regionalpoli tiska insatser. Han far till Stockholm och undertecknar en partimotion där — Prot. 1987/88:43 han kräver att hela det regionalpolitiska stödet skall avvecklas. Hemma i — 11 december 1987 Bergslagen talar han sig varm för att utlokalisering av statlig verksamhet måste ske från Stockholm, men när han är i Stockholm kritiserar han regeringen för att den har tagit initiativ till att utlokalisera statliga arbetsplatser från Stockholm. Jag förstår inte hur länge Bengt Wittbom kan fortsätta att både inför svenska folket, inför sitt parti och inför sin hemmaregion ha två helt motstridiga uppfattningar beträffande regionalpolitiken. Min fråga, som är av rent personligt intresse för Bengt Wittbom, är följande: Hur klarar Bengt Wittbom detta dilemma moraliskt sett?
Herr talman! Nu råkar det vara på det sättet att Thage G Petersons beskrivning av mitt och moderata samlingspartiets agerande inte är med verkligheten överensstämmande.

Dessutom är personalen mycket tveksam till sina förutsättningar att där upprätthålla kvaliteten på de verksamheter som den är tillsatt för att sköta.
Herr talman! Paul Lestander har frågat jordbruksministern om regeringen tänker ta något initiativ för ökade planteringar och andra fiskevårdsinsatser på domänverkets fiskevatten. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Domänverket har lanserat ett rikskort för alla landets sportfiskare och upplåter i dag ca 1 000 sjöar för sportfiske. Domänverkets rikskort innebär att ett enda fiskekort ger sportfiskarna möjlighet att fiska i många olika vatten. Vad domänverket har gjort i detta fall är att införa ett gemensamt årskort för 40 olika kortfiskeområden. De intäkter som domänverket erhåller för fiskekorten används i stor utsträckning till fiskevårdande åtgärder i domänverkets vatten. Domänverket kommer dessutom att i samarbete med Sveriges Turistråd under våren 1988 erbjuda fem anläggningar för kronofiske, där det kommer att finnas både fiskevårdade vatten med naturfisk och sådana vatten med 37 planterad ädelfisk. Domänverket planerar ytterligare kronofiskeanläggningar. Sammanfattningsvis kan jag således konstatera att domänverket bedriver en omfattande fiskevård. Vidare har domänverket enligt sin instruktion ett självständigt ansvar för sin verksamhet. Jag har inte för avsikt att ta några initiativ till ökade fiskevårdsinsatser på domänverkets fiskevatten.
Jag medger att Tore Claeson får ta emot svaret i Paul Lestanders frånvaro.
Herr talman! Jag tackar för svaret på Paul Lestanders fråga, även om det kanske hade varit bra om det hade funnits litet mera precisa uppgifter om vad man kan tänka sig göra utöver det som redovisats i svaret. Jag avser då närmast inventeringar av fiskbestånd, s.k. trivselplatser och vandringshinder, undersökningar av vattenkvalitet och pH-värde — sådant som utgör förutsättningar för att man skall kunna behålla och förbättra fisktillgången. Men det är bra att vi nu får besked om att domänverket i samarbete med Sveriges Turistråd kommer att erbjuda ytterligare anläggningar och att det där kommer att ske inplantering av fisk. Jag vill emellertid uttrycka en förhoppning när det gäller samarbetet med Sveriges Turistråd — att man tar upp frågan om att göra vissa vatten mer tillgängliga för människor med rörelsehinder. Det gäller t.ex. nerfartsvägar till älvkanter på lämpliga platser, och det gäller stigar från sådana vägar, där man kan ta sig fram med rullstol. Det är bra att nu allt fler människor via domänverkets insatser ges möjligheter till den avkoppling och den rekreaktion på fritiden som fisket innebär. Men jag menar att dessa insatser då också måste innefatta att man underlättar för människor med rörelsehinder. Jag hyser alltså den förhoppningen att man i samarbete med Sveriges Turistråd skall vidta sådana åtgärder och att man också skall göra allt som är möjligt för att vidmakthålla och förbättra de fiskevatten som nu finns.

Herr talman! Börje Hörnlund har frågat mig om regeringen avser att under vårriksdagen förelägga riksdagen förslag om statliga satsningar i Skellefteå kommun för att motverka de negativa konsekvenser för sysselsättningen som neddragningen inom Boliden AB medför. Boliden AB har under hösten för regeringen presenterat ett investerings — Prot. 1987/88:43 program för sin gruvverksamhet i landet. Gruvverksamheten är till väsentlig — 11 december 1987 del lokaliserad till Västerbottens län och har även betydelse för bolagets : É Om regionalpolitiska smältverk i Rönnskär i Skellefteå kommun. När de nödvändiga komplette = . 8 ö ST É : € : insatser i Västerbottens ringarna av materialet erhållits kommer programmet att diskuteras mellan inland företrädare för regeringen och bolaget. Vidare har Skellefteå kommun till regeringen överlämnat förslag om vissa insatser i Skellefteregionen. Dessa berör flera departements verksamhetsområden, varför kommunens skrivelse har överlämnats till vederbörande departement för handläggning. Jag är vid nuvarande tidpunkt inte beredd att närmare kommentera pågående beredningsarbete vad gäller industridepartementets del.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Ytterst gäller min fråga om skelleftebor har samma värde som de som bor i Malmöoch Göteborgsregionerna. 2 000 jobb skall bort i Skellefteå — vart femte industrijobb. Bolidens nedläggningar är mycket mer omfattande än varvsindragningarna i de båda nämnda regionerna, om man ser till folkmängd. När det gällde att ta tag i Malmöoch Göteborgsregionernas problem var industriministern och regeringen beredda att satsa oerhörda belopp — ovanligt höga lokaliseringsbidrag. Man gjorde skatteaffärer som gav de båda rika företagen mycket stora fördelar. Man släppte loss 12,5 miljarder kronor för vartdera företaget i investeringsfonder. Man beslutade om att satsa ungefär 35 000 kr. per meter i en motorvägsstump på ett par mil, osv. Därför förutsätter jag att Skellefteregionen kommer att få ett mycket ordentligt paket. Egentligen tycker jag inte om det här med paket. Det borde vara en regeringspolitik som ser till hela landet, så att man inte ständigt behöver komma med dessa paket. I vissa situationer kan det vara nödvändigt, men regeringspolitiken i stort borde ändras för att utveckla hela vårt land.

Herr talman! Börje Hörnlund har frågat mig om regeringen avser att under vårriksdagen lägga förslag om ett ”inlandspaket” innefattande stöd till konkreta projekt i syfte att främja utvecklingen i de regionalt utsatta kommunerna i Västerbottens inland. Börje Hörnlund menar att de förslag som redovisats i den nyligen avlämnade propositionen 1987/88:64 om särskilda regionalpolitiska insatser i delar av Bergslagen och norra Sveriges inland innehåller helt otillräckliga åtgärder och ingenting för de inlandskommuner som har de största svårighe 39 terna. Mitt svar på Börje Hörnlunds konkreta fråga är nej. Börje Hörnlund tycks — medvetet eller omedvetet vill jag lämna därhän — ha haft mycket bråttom när han har läst propositionen med förslag om insatser i bl.a. Västerbottens inland. På annat sätt kan jag inte förklara hans slutsatser. Regeringen har i mycket hög grad haft Västerbottenskommunernas program som utgångspunkt när de olika förslagen till åtgärder har tagits fram. På en rad områden satsar vi just på sådant som man där för fram som angeläget. Resurser föreslås anvisade för särskilda skogsvårdsinsatser i Västerbottens inland. De ger omedelbart nya jobb och de innebär att råvarutillgången för sågverksindustrin i inlandet kan förbättras. Vidare föreslår regeringen insatser för att utveckla sågverksoch träindustrin som har stor betydelse i Västerbottens inland. På utbildningsområdet föreslås resurser för förnyelse av den tekniska utrustningen inom gymnasieskolan, medel för utökad kommunal vuxenutbildning och för högskoleutbildning i form av decentraliserad utbildning och distansundervisning. Vidare begärs i propositionen medel för teknikspridningsåtgärder som skall vara speciellt anpassade till de problem och förutsättningar som finns i inlandet. Medel föreslås också till inrättande av ett centralt nationellt borrkärnearkiv i Malå.

Vidare har ett lån om 4 milj.kr. på fördelaktiga villkor beviljats det nybildade investmentbolaget Sekanten AB i Lycksele, som kommer att verka för småföretagssatsningar i södra Lappland. Slutligen vill jag erinra om att regeringen beslutat om ytterligare åtgärder för sammanlagt 50 milj.kr. med anledning av förändringarna i Stekenjokk och Kristineberg. Alla dessa åtgärder är mycket konkreta och berör i hög grad de kommuner som Börje Hörnlund avser. Andra förslag från Västerbottenskommunerna kommer vi att hantera inom ordinarie anslag. Det gällert.ex. lokaliseringsstöd till företag, prospekteringsinsatser m.m. Västerbottens inland liksom övriga delar av Norrlands inland har sedan = Prot. 1987/88:43 länge av den socialdemokratiska regeringen varit ett prioriterat område vad 11 december 1987 gäller regionalpolitiska utvecklingsinsatser. De åtgärder som nu presenteras 4 Å z SEA Om regionalpolitiska utgör sammantaget det första samlade utvecklingsprogrammet för Väster = öre : 4 é A insatser i Västerbottens bottens inland. Ingen regering har någonsin lagt fram förslag om så inlönd omfattande insatser. Vad gäller Börje Hörnlunds inställning är jag helt övertygad om att han av politiska skäl intar en missnöjd attityd hur stora insatserna än blir.

Herr talman! Jag börjar med slutet i industriministerns svar. Jag ställde min fråga därför att jag och det parti jag tillhör vill utveckla hela vårt land. Jag tar på stort allvar den kampanj som nu försiggår, Landsbygd 90. Det gör också de kommunalråd i inlandet, Thage G Peterson, som har publicerat denna skrift. Efter att ha sett utflyttningspolitiken under 1960 talet och 1980-talet vill vi nu att kurvan skall vända uppåt. När man ser det magra förslaget från Thage G Peterson när det gäller de hårt ansatta inlandskommunerna, inser man att det var tur att en riksdagsmajoritet kunde genomdriva 200 milj.kr. för nästa år i höjt länsanslag. Det ger Västerbotten 30 milj.kr. mera. De pengarna går i stor utsträckning till de sämst ställda kommunerna. Jag har läst denna proposition från pärm till pärm och lagt märke till att de 50 sämst ställda kommunerna i Norrland inte får någonting. Till dem hör en hel del Västerbottenskommuner. Jag garanterar att besvikelsen över Thage G Peterson och regeringen är mycket stor ute i dessa kommuner. Ingvar Carlsson höll för något år sedan ett föredrag, varvid han sade att det är dags att satsa på mellanstora städer när det gäller den regionala utvecklingen. Blir det melodin framöver? Kommer de 50 sämst ställda Norrlandskommunerna att lämnas helt utanför? Propositionen från Thage G Peterson visar att man är på väg åt det hållet.
Herr talman! Jag är litet osäker på hur Börje Hörnlund har det med stödet i sitt parti. Gävleborgs länsavdelning av Kommunförbundet gjorde ett uttalande, som skrevs under av det centerpartistiska kommunalrådet i Ljusdal. Han noterar en stor besvikelse över hur centern i våras behandlade regionalpolitiken. Han anser att regeringens förslag var väl förankrat bland Norrlandskommunerna. Västerbottens läns länsstyrelse kritiserar i ett enhälligt uttalande det borgerliga uppträdandet i riksdagen på regionalpolitikens område. Uttalandet stöds även av centerpartisterna i Börje Hörnlunds hemlän. De gav uttryck för en stark oro mot bakgrund av riksdagens behandling av regionalpolitiken och menade att man där hade sagt nej till berättigade krav. Jag skulle kunna räkna upp flera centerpartister, som är missnöjda med Börje Hörnlunds regionalpolitik. Jag skall nämna en enda till, en granne till Börje Hörnlund, nämligen det centerpartistiska kommunalrådet i Bjurholm, Gunnar Åström, som i Radioekot häromkvällen sade: Det har skett ett omtänkande i regeringens regionalpolitik. Det är en klart positivare hållning 41 till glesbygden. Det var ett klart beröm från ett centerpartistiskt kommunalråd över regeringens glesbygdspolitik och regionalpolitik. En poäng i sammanhanget bör vara att Börje Hörnlund ju är från Nordmaling, grannkommun till Bjurholm. Han har gått i skola där och även spelat fotboll där. Jag tycker att Börje Hörnlund skall vara litet försiktigare, när han i talarstolen påstår att han i sin kritik av regeringens regionalpolitik talar för centerpartiet. Tvärtom har jag förstått att det råder mycket stor misstänksamhet mot Börje Hörnlunds agerande i riksdagen när det gäller regionalpolitiken.

Herr talman! Det är riktigt att jag har spelat center i Bjurholms IF i tio år. Denna gång har jag läst skrivelserna från länsavdelningen och länsstyrelsen. De är starkt kritiska mot regeringen över att regeringen gjorde upp med folkpartiet i skatteutjämningsfrågan. Centern hade och har ett klart bättre skatteutjämningsförslag än regeringen för dessa kommuner. Men med oss valde regeringen inte att göra upp, utan man gjorde upp om ett förslag, som låg under den nivå som regeringen en gång hade tänkt sig. Så citera rätt, herr minister! Jag kommer inte ifrån att Thage G Peterson är på väg att ödelägga tre fjärdedelar av vårt land. Jag kan ta vägpolitiken såsom exempel. Thage G Peterson marknadsförde EG-paketet. Vad hände? Jo, vägverket drog bort nästan alla ordinarie anslag från de utsatta landsdelarna. Dessutom talade Thage G Peterson vid det tillfället inte om att man drog in 170 AMS miljoner, som skulle ha gått till dessa regioner. Det blev klart sämre.
Herr talman! Jag tycker att Börje Hörnlund skall diskutera vägar och kommunikationer med kommunikationsministern. Börje Hörnlund tar nu åter upp frågan om Västerbottens inland, där regeringen gör omfattande insatser. Det är första gången en regering har lagt fram ett samlat program för Västerbottens inland. Det har fått beröm av alla politiska partier i Västerbotten. Vi kan väl inte diskutera ett paket nr 2 för Västerbotten, innan åtgärderna i det första utvecklingsprogrammet ens har satts in och innan riksdagen ens har beslutat om det? Ingen vet ju vad Börje Hörnlund och oppositionen i riksdagen ämnar hitta på. I våras drog ni er inte ens för att försämra regionalpolitiken och minska de regionalpolitiska anslagen. Om regeringen hade fått igenom sitt förslag i riksdagen, hade verksamheten redan varit i gång i Västerbottens inland.

Herr talman! Sluta med den här statistikövningen! Med det otillräckliga förslag som nu är framlagt för riksdagen kommer ändå de regionalpolitiska satsningarna tillsammans med vad oppositionen åstadkom i våras att uppgå till mer än dubbla beloppet, jämfört med vad Thage G Peterson som regionalpolitiskt ansvarig minister hade tänkt sig. Alltså: Opposition lönar sig! Vi kommer att fortsätta att pressa fram dessa anslag. Annars förblöder tre fjärdedelar av riket. Thage G Peterson har utomordentligt väl levt upp till sin — Prot. 1987/88:43 roll som distriktsordförande för Stockholms socialdemokrater, när han sattei = 11 december 1987 gång en folkvandring mot Stockholm. Nu är han rädd, för nu är det besvärligt. mQjm mom malda i Stockholm, och det är mycket besvärligt ute i regionerna. Därför kommer vi att fortsätta vår oppositionspolitik, och vi hoppas att Thage G Peterson äntligen blir en minister för hela riket på hithörande område.
Herr talman! Så kom det äntligen fram, det som jag hade suttit och väntat på. Det är egentligen ett starkt skäl till att inte fortsätta diskussionen, Börje Hörnlund. Skälet är att han själv, liksom hans parti, är storstadsfientlig; han representerar ett parti som anser att människor som bor i storstadsområdena inte skall få någon chans att utveckla sin region. Han representerar ett parti där man sätter glesbygden och landsbygden mot storstadsområdena. Detta närmar sig förakt för dem som har valt eller tvingats välja att bo i en storstad. Den socialdemokratiska politiken ställer inte regioner mot varandra, den socialdemokratiska politiken vill att hela Sverige skall utvecklas. Så länge Börje Hörnlund inte har samma grunduppfattning som vi socialdemokrater är det lönlöst att försöka föra en seriös regionalpolitisk debatt med honom.

Herr talman! Thage G Peterson vill att hela Sverige skall utvecklas. Men gärningarna och de praktiska resultaten talar ett annat språk. Thage G Peterson är på väg att ödelägga tre fjärdedelar av riket. I dag pågår en otäck ungdomsutflyttning från de regioner det gäller. Att konstatera detta är inte någon Stockholmsfientlighet. Ungdomarna tvingas flytta hit, och de tvingas betala 300 000-400 000 kr. i insats för en liten lägenhet om 25 m?. Ni är på väg att åstadkomma miljöoch trafikkaos i Stockholm. De som bor i Stockholm blir inte lyckligare därför att ni driver en politik som bara gynnar dem som spekulerar i fastigheter och mark. De människorna har blivit oerhört rika efter ert övertagande av regeringsmakten. De utsatta regionerna blir fattigare och fattigare!
Herr talman! Ju mer man hör Börje Hörnlund argumentera i de här frågorna, desto bättre förstår man varför centern är på väg att utplånas i det ena tätortsområdet efter det andra. Centern finns ju inte längre representerat i fullmäktige i Stockholms kommun exempelvis. Jag förstår det, eftersom centern inte tycker om de människor som har valt eller tvingats välja storstadsområdena som bostadsort. Jag kan inte tyda Börje Hörnlunds inlägg på annat sätt än att han och hans parti nu har valt att jaga de människor som bor i storstadsregionerna. Därför kan jag inte säga annat än att han och centerpartiet har blivit ett parti som är fientligt mot de människor som bor i städer och tätorter. Vi har valt en annan väg: Vi skall se till att alla regioner i vårt land skall utvecklas och överleva, och det är därför som vi har gjort så stora satsningar på regionalpolitikens område.

Herr talman! Se på den här bilden som jag visar, Thage G Peterson! Om utformningen av den har kommunalmännen och länsstyrelsen i Västerbotten varit ense. Se på den kurva nedåt som regeringspolitiken har lett till! Observera att vi önskar få kurvan att stiga litet uppåt! Att vi vill försvara vår region mot utarmning kallar distriktsordföranden för Stockholms läns socialdemokrater, den regionalpolitiskt ansvarige ministern, för Stockholmsfientlighet. Det bästa som kan hända den här regionen är en balanserad utveckling. Fråga barn till vanliga stockholmare med normala löner vad de tycker. Sedan ni tog över regeringsmakten har en vanlig lägenhet stigit i pris från 200 000 kr. till 1 milj.kr. Fråga om de tycker att Thage G Peterson företräder deras intressen! Om de som vill lätta på trycket mot denna region skall kallas Stockholmsfientliga är resonemanget bedrövligt, industriministern!
Herr talman! Jag vill bara uppmärksamma talmannen, riksdagens ledamöter och Börje Hörnlund på att Börje Hörnlund har ställt sin fråga till industriministern och inte till ordföranden för socialdemokraterna i Stockholms län. Den sistnämnda funktionen är visserligen ett uppdrag som jag också innehar, och det är jag stolt över; det är ett fint uppdrag att få vara ordförande i Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikt. Jag har ingenting emot att vid ett senare tillfälle ta en politisk debatt med Börje Hörnlund om storstadspolitiken, och det är klart att jag är bekymrad över att ett så stabilt parti som centerpartiet, som tidigare har haft en seriös inställning i regionalpolitiska frågor, har förfallit — inte minst genom Börje Hörnlunds medverkan -— till att bli ett storstadsfientligt parti. Man är fientlig inte bara mot storstadsregionerna, utan man visar sin inställning också genom att hysa förakt för de människor som i dag bor i storstadsområdena. Detta tycker jag är mycket allvarligt och en beklaglig utveckling.

Herr talman! Jag noterar att den proposition om regional utveckling som förelagts riksdagen inte innehåller någonting för de 50 sämst ställda kommunerna i Värmland och kommunerna norr därom. Det kom heller inget besked i dag på denna punkt — bara diverse påståenden. Man kanske kan gratulera markspekulanterna och husspekulanterna i Stockholm till att Thage G Peterson, distriktsordförande för socialdemokraterna i Stockholms län, har blivit regionalpolitiskt ansvarig i regeringen och har fått i gång denna rusning till Stockholm - men man kan minsann inte gratulera dem som bor i riket i övrigt!

Herr talman! Ivar Franzén har ställt tre frågor som rör inhemska bränslen. Jag besvarar de tre frågorna i ett sammanhang. Den första frågan rör möjligheterna att använda överskottsspån som bränsle. Den 1 juli 1987 infördes lagen om träfiberråvara vilken bl.a. innebar betydande lättnader i prövningsplikten för användningen av råvaror för bränsleändamål. En förbränningsanläggning får årligen använda upp till 10 000 m? fast mått träfiberråvara utan tillstånd. Skogsavfall som inte kan användas för skogsindustriell förädling, och som därmed är den viktigaste trädbränsleråvaran, är helt undantagen från prövningsskyldighet. Om man för bränsleändamål önskar använda mer än 10 000 m? fast mått förädlingsbara råvaror, t.ex. rundvirke eller spån, krävs tillstånd hos statens industriverk. Sådant tillstånd kan medges då ingen konkurrens om råvaran föreligger mellan skogsindustrin och bränslesektorn. Ivar Franzén har vidare frågat om regeringen är beredd att lämna dispens från de krav som ställdes i samband med det s.k. torvstödet. Statens energiverk, som ansvarar för uppföljningen av detta stöd, anser att regniga somrar med därvid åtföljande dålig torvskörd kan vara ett tillräckligt skäl för att medge att den tidpunkt, då torvanvändningen skall uppgå till minst 50 20, skjuts framåt i tiden. Detta meddelade jag redan vid en interpellationsdebatt den 17 februari i år. Ivar Franzén har slutligen ställt en fråga som rör marknaden för biobränslen. Jag vill därvid framhålla att den starkt positiva utvecklingen på biobränsleområdet fram till oljeprisfallet år 1986 i hög grad har kommit till stånd genom regeringens ekonomiska stöd till biobränslebranschen och verkan av andra styrmedel som regeringen har satt in. Många av de gjorda investeringarna har en god lönsamhet. En viss omstrukturering är dessutom naturlig inom en bransch som har etablerat sig så snabbt som biobränslebranschen har gjort. Det är emellertid inte möjligt att förutsäga oljepriset på världsmarknaden om några år eller ens om några månader. Tillsammans med det hot mot miljön som oljan utgör, innebär detta att alla aktörer har ett gemensamt intresse av att ytterligare minska oljeberoendet. Ansvaret för att åstadkomma denna utveckling faller således även på dem som använder olika bränslen.

Herr talman! Eftersom Ivar Franzén tyvärr är förhindrad att vara här nu, vill jag i hans ställe tacka statsrådet Birgitta Dahl för svaret på de tre frågorna. Samtidigt kan jag inte undgå att konstatera att när Ivar Franzén ställde frågorna som tre separata frågor, var det för att han ansåg dem vara viktiga 45 nog att debatteras var för sig. Genom den teknik som statsrådet Dahl har valt kommer debatten om de här tre faktiskt ganska viktiga ärendena att beskäras väsentligt, eftersom vi har tidsbegränsning. Jag vill gärna säga att det beklagar jag. Jag tycker att frågorna är värda en något mera djupgående behandling än vad som nu är möjligt. Låt mig försöka att ändå hinna kommentera de olika delarna i Birgitta Dahls svar. I den första delen, alltså den som gäller träfiberråvara, är det alldeles riktigt som Birgitta Dahl säger, att för mera begränsad användning krävs ingen dispens. Men för mera omfattande användning krävs det dispens, och vi har sett att det här utslaget av planekonomi — det är faktiskt vad det är — som så ofta när det gäller planekonomi har direkt negativa konsekvenser. Betydande mängder träfiberflis körs ut på tippen, därför att det inte finns efterfrågan på det inom industrin och man tycker att det är för besvärligt att gå dispensvägen och använda det för energiändamål. Resultatet är att vi inte utnyttjar våra egna råvaror, och vi måste importera olja i stället. Beträffande torvstödet vill jag bara fråga: Skall jag tolka Birgitta Dahls svar så att det nu gäller dispens, dvs. att man inte behöver importera torv för att fylla kvoten? Det är det raka besked som jag tror att vi skulle behöva. Sedan vill jag bara konstatera att jag på grund av den tillämpade svarstekniken inte hinner kommentera den del som gäller marknaden för biobränslen, utan jag ber att få återkomma i nästa replik.
Herr talman! Låt mig för det första konstatera att Pär Granstedt använde ungefär hälften av sin tid till att beklaga sig över formalia i stället för att diskutera sakfrågorna. För det andra vill jag säga att det framgår både av mitt svar och faktiskt också av Pär Granstedts inlägg att skälet till att skogsflis inte kommer till användning inte är prövningen. Det enda som prövningen gäller är om det råder brist och konkurrens. Om det är så att flis tippas, kan det inte vara brist och konkurrens om råvaran som är orsaken till det, utan det är andra skäl. För det tredje erinrar jag om att jag redan den 17 februari meddelade vilken uppfattning energiverket har beträffande torvstödet. Självfallet måste varje enskilt ärende prövas av statens energiverk, och det meddelade jag i kammaren den 17 februari i år.
Herr talman! Att jag tog upp procedurfrågan beror på att jag anser den vara principiellt viktig. Jag vill ta i litet mer och säga att jag tycker att det är ett oskick att strypa debatten genom den teknik som Birgitta Dahl har valt. För att sedan återkomma till sakfrågan, vill jag börja med att kommentera den sista delfrågan, nämligen frågan om biobränsleområdet. Jag vill då påminna Birgitta Dahl om att centern och socialdemokraterna stod bakom ett riksdagsbeslut 1986, där riksdagen uppmanade regeringen att arbeta för att ge biobränslena en starkare ställning. Av svaret tycks framgå att regeringen har nöjt sig med att konstatera att oljeprisets utveckling har försvagat biobränslenas ställning och sedan inte = Prot. 1987/88:43 gjort särskilt mycket ytterligare. Det tycker jag är beklagligt. 11 december 1987 Därför kvarstår egentligen den fråga som Ivar Franzén ställde: Är doo d a regeringen beredd att ta några initiativ för att ge biobränslena en starkare ställning?

Herr talman! Ivar Franzén har frågat mig om regeringen kommer att tillse att bidrag till solvärmeanläggningar kommer att utgå även under år 1988. I sin fråga till mig har Ivar Franzén också tagit upp handläggningen av stödet till solvärmeanläggningar i bostäder under år 1987. Jag är den första att beklaga de svårigheter som uppstått vad gäller beslut om stöd till solvärmeanläggningar i bostäder. Orsaken till problemen har framför allt varit den mycket kraftiga tillströmningen av ansökningar om solvärmestöd under slutet av december månad 1986. Detta hade varken kunnat förutses inom branschen eller av berörda myndigheter. Följden blev att de medel som avsatts för stöd till solvärme i bostäder och som administreras av bostadsstyrelsen blev otillräckliga. En omfördelning av medel från statens energiverk till bostadsstyrelsen har därför gjorts. Enligt uppgifter som jag erhållit från statens energiverk fungerar dock stödet tillfredsställande nu. Vad gäller bidrag till solvärmeanläggningar under år 1988 vill jag framhålla att de 10 milj.kr. som anvisats inte är tidsbegränsade. Stöd kan således utgå även under år 1988 i mån av tillgång på medel. Vilka statliga insatser som under de närmaste åren kommer att vara nödvändiga för att klara omställningen av energisystemet kommer att övervägas i samband med arbetet med vårens energipolitiska proposition.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Dahl för svaret på frågan, och jag vill tacka alldeles särskilt för att den här frågan har bevärdigats med ett eget svar. Den långa handläggningstiden är naturligtvis ett stort problem för branschen och för alla de människor som vill satsa på solvärme. Det handlar i praktiken om handläggningstider på ett år och mer för de ansökningar som kommit in. Detta har skapat en väldigt stor osäkerhet. Många människor har inte vågat satsa på solvärme över huvud taget, därför att de inte vetat om resurser skulle finnas tillgängliga. Såvitt jag förstår, är den stora mängden ansökningar 1986 inte hela 47 förklaringen, utan det har varit osäkerhet om vilka principer som skall gälla, vissa förändringar i principerna, osv. Det är nu i och för sig historia, och jag har också fått uppfattningen att från november i år fungerar det väl, och det är bra. Vad man nu hoppas är att det kommer att fortsätta att fungera väl, att vi "inte t.ex. inför energipropositionen får en ny situation av oklarhet, att de berörda myndigheterna inte längre vet vad som skall gälla.

Herr talman! Ingbritt Irhammar har frågat mig om jag är beredd att införa ett förbud mot giftiga tennföreningar i bottenfärger till båtar i Sverige. Frågan om organiska tennföreningar i båtbottenfärger har behandlats inom Pariskommissionen, som omfattar samtliga länder med utsläpp i Nordsjön och Nordostatlanten. Inom kommissionen kom man i juni i år överens om att medlemsländerna skall vidta åtgärder för att förbjuda användningen av denna typ av föreningar när det gäller fritidsbåtar och viss fiskeutrustning. Frågan kommer också att behandlas vid Helsingforskommissionens nästa möte. Ett beslut liknande Pariskommissionens kan förväntas. Kemikalieinspektionen har påbörjat en undersökning om bl.a. förekomsten av organiska tennföreningar i svenska vatten. Inspektionen förbereder ett förbud mot användning av tennföreningar i skeppsbottenfärger för småbåtar och för behandling av fiskenät samt de tillämpningsanvisningar som kan behövas i sammanhanget.

Herr talman! Jag tackar miljöministern för svaret. Vi har alla ett stort ansvar att skydda och värna om vår miljö. Det gäller regeringen, politiska partier, liksom alla berörda myndigheter, kommuner, enskilda m.fl. som måste lägga större vikt vid frågor som rör utnyttjande och förorening av luft, mark och hav. Frågan i dag berör havsoch vattenmiljön, och syftet med min fråga är att förstärka och förbättra skyddet av denna. Tennorganiska föreningar används som biocid i båtbottenfärger. Pågående undersökningar indikerar att dessa föreningar i dag allmänt förekommer i vår havsmiljö. Förbud mot sådan användning finns redan i USA, Frankrike och England. Varför skall vi då vänta? Även i Sverige bör motsvarande restriktioner införas omedelbart, enligt min mening. Prot. 1987/88:43 Spridningen av dessa giftiga organiska tennföreningar från båtbottenfär 11 december 1987 ger är ett ytterst allvarligt miljöproblem. Bl. a. utövar dessa föreningar en = stark akut giftverkan på växtplankton och bottenfaunan och har orsakat skador bl.a. på ostronodlingar. Många gånger försenas eller försvåras viktiga samhälleliga beslut om miljövårdsåtgärder på grund av brist på kunskaper. Här har vi fått kunskapen genom väldokumenterade utländska studier. Det borde därmed inte behöva krävas ytterligare inhemska studier för att förbjuda användandet av dessa tennorganiska föreningar. Förbud kan omgående införas. Finns det verkligen, miljöoch energiministern, anledning att vänta med ett sådant beslut?
Herr talman! Jag tycker Ingbritt Irhammar borde vara nöjd med det svar hon fått. Det framgår nämligen av svaret att vi har samma uppfattning i sakfrågan och att det blir ett beslut enligt lagen om kemiska produkter, utfärdat enligt den ordning vi har av kemikalieinspektionen. Detta kommer att innebära förbud. Vad man nu undersöker är hur föreskrifterna skall utformas, så att de blir så effektiva som möjligt. Det är tycker jag inte negativt, utan bara ett bevis på att vi faktiskt tar denna sak på stort allvar.
Herr talman! Jag är nöjd med att det blir ett beslut, men jag är inte nöjd med att det tar onödigt lång tid. Som jag sade finns det redan alternativ i dag, och därför behövs ingen inhemsk utredning. Enligt kemikalieinspektionens preliminära förslag skall godkännandekrav införas den 1 januari 1992 för all import och hantering av skeppsbottenfärger. Är inte 1992 väl långt i framtiden för en sak som skulle kunna införas mer omgående?
Herr talman! Man har ännu inte tagit ställning till tidpunkten. Självfallet är det angeläget att lagen kan införas snarast möjligt. Det är både min och kemikalieinspektionens uppfattning. Men det handlar om att ta reda på inte bara hur många produkter som skall omfattas utan också deras användningsområden. Det gäller inte bara båtar utan fiskegarn och redskap och annat också. Som jag sade vill vi ha ett förbud som är så effektivt som möjligt. Man är inte lika noggrann i alla länder med att gå igenom användningsområden på det sätt som vi gör här. Det är ett tecken på att vi i Sverige är mycket noggranna och försöker se till att det blir konkreta resultat och inte bara påbud och föreskrifter som kan slå blint.
Herr talman! Det är bra att vara noggrann, men när det finns alternativ kunde man väl ta några steg i taget. Vi kanske inte kan lösa alla problemen i dag — det nämndes nät osv. — men det finns alternativ när det gäller 49 bottenfärgerna. Det finns andra och mera miljövänliga färger som går att nvända i dag. Låt oss då ta detta steg för steg. Man gör dock viktiga miljövinster under tiden.

Herr talman! Hugo Hegeland har frågat mig om jag är beredd att ompröva mitt förord för Stockholm som platsen för ett internationellt miljötekniskt institut. Mitt svar är nej.
Ärstatsrådet beredd att ompröva sitt förord för Stockholm som platsen för ett internationellt miljötekniskt institut?

Herr talman! Jag tackar statsrådet för ett kortfattat svar, och jag utgår ifrån att statsrådet är helt övertygad om att jag naturligtvis är mycket missnöjd med svaret. Det finns mycket starka skäl för att förlägga ett miljötekniskt institut till Göteborg. Regeringen placerar verk och andra institut på olika platser i landet på rätt svaga sakskäl och mer med hänsyn till politiska skäl. När det gäller miljöforskningsinstitutet finns det en rad omständigheter som talar för förläggning i Göteborg. De nämndes i interpellationssvaret till Rune Thorén — han hade interpellerat och jag hade ställt en fråga. Jag hoppades få svar redan i förra veckan, men det gick inte. I svaret på interpellationen var statsrådet inte fullt så kortfattad. Det går att vara ännu mera kortfattad än i svaret på min fråga och säga bara ja. Då blir det bara två bokstäver. I samband med interpellationen svarade statsrådet att avsikten har varit att på samma grunder som beträffande SIPRI förlägga institutet till Stockholm, och att regeringen inte ser något skäl att ändra detta ställningstagande. Men vad i all världen finns det för anledning att åberopa SIPRI här? Vad är det för likhet mellan SIPRI och detta miljötekniska forskningsinstitut? Det skulle vara värdefullt att få reda på grunderna för att placera SIPRI i Stockholm, eftersom de tydligen är så starka att de åberopas när det gäller miljötekniska institutet. Jag tycker det är fullständigt obegripligt.

Re EE å år medanledning av pla Herr talman! Hugo Hegeland har frågat mig om jag är beredd att verka för . a å z g fr nerad fosforitbrytning i att den planerade fosforitbrytningen i Estland uppskjuts i avvaktan på Estland miljövänliga brytningsformer. Alla Östersjöstaterna har anslutit sig till konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö, den s.k. Helsingforskonventionen. Enligt denna konvention förbinder sig staterna bl.a. att vidta alla erforderliga åtgärder för att förhindra och minska förorening samt att skydda och förbättra den marina miljön i Östersjöområdet. Jag förutsätter att Sovjetunionen uppfyller sina förpliktelser enligt Helsingforskonventionen om den åsyftade brytningen kommer att äga rum. Jag kommer att i januari nästa år besöka Sovjetunionen. Vid mötet kommer jag bl.a. att ta upp frågor som anknyter till Helsingforskommissionens ministermöte i februari.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Svaret var positivt, tycker jag, för en gångs skull, vilket man ingalunda är bortskämd med. Det räcker naturligtvis inte med att förutsätta att Sovjetunionen uppfyller sina förpliktelser. Vi förutsätter ju i en rad andra avseenden att Sovjet skall uppfylla sina förpliktelser, men det visar sig att Sovjet inte gör det. Därför är det synnerligen angeläget att statsrådet tar upp denna fråga vid Helsingforskommissionens ministermöte i februari. Sovjet planerar en mycket kraftig ökning av fosforitbrytningen i Estland. För närvarande bryts några hundra tusen ton. Man räknar med att om 15 år komma upp i inte mindre än 20 miljoner ton. Denna fosforitbrytning kommer att förstöra Estlands bästa åkermark. Den kommer att förvandla omkring 2 000 kvadratkilometer mark till månlandskap. Den kommer att sänka grundvattennivån i minst halva Estland med som mest 100 meter. Den kommer att förorena såväl grundsom ytvatten med gödningsämnen, tungmetaller och radioaktiva ämnen. Den kommer att förorena luften med mycket stora svaveldioxidutsläpp, som ju frigörs vid förädlingsprocessen men framför allt i de oljeskiftsjordlager som självtänds vid kontakt med luften. Den kommer vidare, vilket är frågans motivering, även att leda till förorening och övergödning av Östersjön, vilket kan bidra till att Östersjön i framtiden blir ett dött hav. Med tanke på detta vill jag nämna vad Birgitta Dahl sade i onsdags om att haven är viktiga och oersättliga delar i vårt ekosystem. Det är så sant som det är sagt. Hon sade vidare att arbetet för att rädda våra vattendrag och hav omfattar både nationella och internationella insatser, där samarbetet med våra grannar runt Nordsjön och Östersjön är särskilt viktigt. Jag hoppas verkligen att Birgitta Dahl kommer att leva upp till detta, så att detta efteråt inte bara visar sig ha varit tomma ord.
Herr talman! Enligt de informationer som vi har lades detta projekt först på is tidigt i år, och nu har det avfärdats. Man kan naturligtvis aldrig helt säkert veta om det är på det sättet. Men som det nu ser ut är detta sakförhållandet. Det hindrar emellertid inte att det finns anledning att vid de samtal som skall föras mycket ingående ta upp alla de frågor som kan påverka Östersjön. Jag vill upplysa Hugo Hegeland om att min man och stora delar av min släkt är estländare bosatta inte bara i Sverige utan även i Estland, bl.a. i det nu berörda området. Jag kan därför försäkra att jag i det här fallet nog besitter bättre kunskaper än t.o.m. Hugo Hegeland i sakfrågan.
Herr talman! Släktskap skall väl i och för sig inte vara något argument för att man skall engagera sig i en fråga som berör mer än en människa. Denna fråga berör ju alla som bor runt Östersjön. Om det faktum att Birgitta Dahl är gift eller sammanboende med en estländare på något sätt ytterligare stimulerar henne så är det naturligtvis positivt. Birgitta Dahl sade i onsdagens debatt att hon ville understryka att frågan om Östersjön och Nordsjön är föremål för ett mycket omfattande samarbete mellan alla strandstater. Jag undrar om Sovjetunionen ingår i detta omfattande samarbete mellan strandstaterna? Hon nämnde i onsdags vidare att bl.a. internationella konferenser ingår i detta samarbete. Statsrådet har verkligen med stora ord utfäst sig att vidta åtgärder. Vi får hoppas att hon lever upp till dessa ord. Sedan vill även jag, liksom Pär Granstedt, påpeka att det är rätt originellt att man får svar på två frågor i följd. Man brukar ju få åtminstone fem minuter för att förbereda sig, men O.K.

Herr talman! Per-Richard Molén har frågat mig om vilka åtgärder jag är beredd att vidta med anledning av visst förslag av Vattenfalls ledning. Mitt svar är: Inga!

Herr talman! Min fråga till miljöoch energiministern löd: Vilka åtgärder är miljöoch energiministern beredd att vidta med anledning av att Vattenfalls ledning framför korkade förslag? Jag vill tacka för svaret, det var kort. Tänk om statsministern skulle gå ut och säga att miljöoch energiminister Birgitta Dahl för fram korkade förslag. Hur skulle det upplevas? Jag tror inte att statsministern gör det. Och tänk om Curt Nicolin som ordförande i ASEA skulle gå ut och säga att Percy Barnevik som verkställande direktör för fram korkade förslag. Hur skulle det uppfattas av ASEA:s kunder och av ASEA:s leverantörer? Birgitta Dahls uttalande efter det möte som Vattenfalls ledning hade nere i Ringhals leder till att alla de som förhandlar med Vattenfall frågar sig om det går att träffa avtal med generaldirektör Carl-Erik Nyquist och hans närmaste chefer. Det är ju helt naturligt att under de närmaste åren förvänta sig att ganska stora upphandlingar kommer att ske. Har generaldirektören då regeringens och Birgitta Dahls förtroende? Jag tror, herr talman, att det vore mycket värdefullt om vår miljöoch energiminister här i riksdagen skulle vilja bekräfta och ge uttryck för att hon har fullt förtroende för den kompetens och de erfarenheter som Vattenfalls hela personal och inte minst dess ledning har.
Herr talman! Självfallet har jag det förtroendet, men det hindrar inte att vi i vissa sakfrågor kan ha olika uppfattningar. Jag vill inte ha några hovmän och lakejer omkring mig. Det är jag inte betjänt av. Om Per-Richard Molén inte har läst tidningen i dag vill jag påpeka för honom att Dagens Nyheter i dag innehåller ett mycket hårt angrepp på bostadsministern från en av generaldirektörerna under hans fögderi. Jag ser inget fel i att man för en diskussion i en demokrati, det är en tillgång.
Herr talman! Det är helt naturligt att man skall kunna föra en mycket öppen debatt även om man har olika uppfattningar. Nu har tyvärr miljöoch energiminister Birgitta Dahl en viss förmåga att spetsa till sina uttalanden litet mer än vad andra statsråd gör, och det skapar många motsättningar. Jag tror inte att motsättningar i anslutning till de omställningar av energisystemet som förestår är direkt fördelaktiga. Jag tror inte att motsättningar och sådana här uttalanden leder till det samarbete som behövs för att förverkliga de intentioner och tankar som statsrådet har. Men jag noterar att det, i alla fall litet svagt, från miljöoch energiministern kom en bekräftelse på att hon fortfarande har förtroende för Vattenfall.
Herr talman! För den som vill ha en rik källa att ösa ur när det gäller provokativa och äreröriga uttalanden vill jag rekommendera till läsning snabbprotokollet från riksdagsdebatten i går. Där kan man läsa vad Per-Richard Molén då tillät sig att säga.
Herr talman! Det anförande som jag höll i den energipolitiska debatten i går är väl värt att läsa. Det är bara beklagligt att statsrådet kom så sent att hon inte kunde ta del av anförandet i dess helhet. Anförandet är emellertid, som jag nyss sade, värt att läsa.
Herr talman! Jag kom två minuter efter det att Per-Richard Molén hade påbörjat sitt anförande. Men han hade ögon för andra kvinnor i rummet, och det var ärerörigt mot betydligt fler än mig, inte minst mot de tilltänkta borgerliga regeringskamraterna.
Herr talman! Per-Richard Molén har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att förhindra elprishöjningar. Den svenska elmarknaden karaktäriseras av en frånvaro av direkta statliga regleringar av priset. Det finns enligt min mening ingen anledning att inför omställningen av energisystemet ändra på detta grundläggande funktionssätt. Förutsättningarna för prisbildningen på elmarknaden bör dock vara sådana att både producenter och användare av el får riktiga signaler om kostnaderna i elproduktionen. Nya elproduktionsanläggningar höjer kostnaderna för den samlade elproduktionen. Dessa kostnadshöjningar bör få slå igenom på priset. På så sätt ökar lönsamheten för investeringar i ny elproduktion, liksom för energihushållningsåtgärder. Om användarna av el investerar i sådana energihushållningsåtgärder som kan genomföras till en lägre kostnad än kostnaden för ny elproduktion, kan behovet av nya elproduktionsanläggningar, och därmed även de framtida elprishöjningarna, begränsas. De medel som bör utnyttjas för att reducera framtida elprishöjningar är således att främja en effektivisering av såväl elproduktionen som elanvändningen och en ersättning av el med andra energiformer. Elanvändningsdelegationen har därför haft i uppdrag att inom elanvändningsområdet utarbeta förslag med denna inriktning. Delegationens förslag som nyligen redovisats till regeringen bereds för närvarande inom regeringskansliet. Jag räknar med att regeringens förslag vad avser elanvändningen kommer att ingå i den energipolitiska proposition som förbereds till våren 1988.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet Dahl för svaret. Jag noterar att ingenting i svaret har att göra med kärnkraften — det är ändå bara den som ligger bakom frågan. Förra veckan kunde man genom ett TT-meddelande få klart för sig vad 1 öre i prishöjning kommer att innebära för alla hushåll, nämligen 320 kr. om året. I en rapport från statens energiverk nu i veckan fick man klart för sig att den avveckling som statsrådet uppenbarligen tänker genomföra till mitten av 1990-talet leder till höjningar av hushållselpriset från 40,7 öre år 1987 till 65,7 öre år 2010. Det innebär att varje elkonsument, varje hushåll, kommer att fram till 1997 få en merkostnad på 1 400 kr. och fram till år 2010 en merkostnad på 3 000 kr. De som har elvärme kommer, med utgångspunkt från andra siffror som också står i denna rapport, fram till år 1997 få — Prot. 1987/88:43 höjningar på 2 400 kr. och till år 2010 höjningar på 5 825 kr. Denna 11 december 1987 avveckling, som troligen skall ske till mitten av 1990-talet, kommer alltså att jo amn doemer leda till betydande höjningar. Varje ettöring, herr talman, betyder 1,3 miljarder för konsumenterna. Den politik som regeringen för leder till kolossala, gigantiska överföringar av pengar från enskilda konsumenter till Vattenfall och privata kraftproducenter. Sedan går de vidare till staten. Det rör sig om mellan 25 och 30 miljarder kronor. Valfriheten för den enskilde minskar, och statens inflytande ökar. Detta är ohållbart!
Herr talman! Av det Per-Richard Molén sade framgår att han faktiskt inte förstått eller inte brytt sig om att ta till sig vad som står i energiverkets rapport. Det är allvarligt, eftersom Per-Richard Molén sitter i styrelsen och var med om att ta ställning till rapporten i går vid styrelsens sammanträde. Jag hade i går möjlighet att gå igenom rapporten mycket noggrant tillsammans med bl.a. energiverkets och Vattenfalls ledning och företrädare för industrin och mitt eget departement. Vår bedömning, eftersom vi hade läst innantill ordentligt och kunde skillnaden mellan marginalpris och realpris, är en helt annan på denna punkt. Per-Richard Molén får bakläxa.
Herr talman! Statsrådet gör det mycket svårare än vad det är. Det står på en sida i rapporten att det blir en höjning av priset på hushållselen från 40,7 öre till 65,7 öre. Man vet att varje konsument förbrukar ungefär 12 000 kWh per år — det är det genomsnitt som energiverket har räknat fram. 12,5 öre multiplicerat med 12 000 ger 1 400 kr. Det blir alltså prishöjningen fram till 1997. 0,25 öre multiplicerat med 12 000 ger en prishöjning på 3 000 kr. fram till 2010. Detta är verkligheten.

Herr talman! Jag måste tyvärr vidhålla detta med bakläxan. Man kan dessutom inte bara läsa lösryckta stycken ur en rapport. I rapporten handlar det om marginalprissättning och vad som skulle kunna hända under mycket speciella förhållanden. Jag skall illustrera hur olika det kan bli beroende på om man läser rätt innantill eller inte, Per-Richard Molén. Beträffande vad som skall kunna tänkas hända i ett kortare perspektiv fram till 1995 nämns siffran 6 öre. Det är givetvis marginalprisförändringen under vissa förutsättningar. Det motsvaras realt, med den genomsnittsprissättning som vi har, av ungefär halva beloppet. Jag rekommenderar ytterligare läsning.
Herr talman! Miljöoch energiministern har utlovat en proposition, där det föreslås bl.a. skärpning av Vattenfalls avkastningskrav. Dessa krav 55 kommer ju att leda till elprishöjningar. Det är klart, herr talman, att om man höjer elpriset med 1 öre och multiplicerar detta med 130 TWh, blir det 1,3 miljarder. Helt naturligt är att producentprishöjningen på 1 öre, 6, 10 eller 25 öre fortplantas genom hela ledet, och till sist kommer höjningen till konsumenten. 10 öre multiplicerat med 130 ger 13 miljarder. Statsrådet försöker villa bort det hela i debatten med att tala om genomsnittsprissättning och marginalpriser. Det är totalt irrelevant i detta sammanhang, för det väsentliga är de priser som slår igenom. Meningen är att man skall försöka få ner elförbrukningen.
Herr talman! Det är just vad jag har försökt få Per-Richard Molén att förstå, att det intressanta är de priser som slår igenom. Hittills har de faktiskt motsvarat genomsnittskostnaderna.
Herr talman! Ingen här i Sverige har kunnat undgå att få del av uppgiften att man räknar med att elpriserna kommer att stiga med 50 96 per hushåll för elvärme och när det gäller näringslivet och industriföretagen med 100 90. Ingen har väl kunnat undgå att notera vilken oro man känner inom de elintensiva företagen och i de regioner som har dessa företag. I dag har vi 15—20? kallt i Norrbotten, medan det är 0” i Stockholm. Den ökade kylan leder till en ökad elförbrukning i norra Sverige. Är det rimligt att vi, med dessa prishöjningar framöver, skall medverka till en politik som leder till att de människor som bor i norra Sverige och som har ett strängare klimat skall drabbas på detta sätt?
Herr talman! Återigen använder sig Per-Richard Molén av siffror som inte har någon som helst relevans i fråga om den sortens avvecklingsstrategi som regeringen står för. Den skräckbild som målades fram i propagandasyfte förra året bygger på förutsättningar som vi inte grundar vår avvecklingsstrategi på, t.ex. att kärnkraften skall avvecklas på tio år och att vi skall ha en fortsatt mycket kraftig ökning av elanvändningen. Då kommer man till sådana kostnader. Men det är inte vårt alternativ. Sluta upp med att använda detta missvisande alternativ! Jag vill dessutom säga, Per-Richard Molén, att den som först tog upp frågan om hur man rätt skulle läsa energiverkets analys och som hade förstått den, det var den energitunga industrins företrädare i går kväll.
Herr talman! Den energitunga industrin känner klar oro för vad som väntar. Jag förstår mycket väl att statsrådet inte vill medge att det blir prishöjningar av det här slaget, men det är verkligheten. Jag skulle vilja fråga: Vilka prishöjningar kan vi förvänta oss till 1997, i samband med avvecklingen? Är uppgiften om 6 öre riktig? Sedan till en annan fråga, som också har tagits upp i elvärmerapporten. Man är så orolig över kostnaderna för alla de 1 miljon husägare som har eluppvärmning att man i energiverkets rapport väckte tanken på att av de miljarder som tas in till staten skall det lämnas någon form av bidrag till ägare av direktverkande el. Det måste väl ändå, herr talman, tyda på att det är betydande prishöjningar som vi har att vänta. Samtidigt har vi ingenting att förvänta när det gäller en strävan från regeringens sida att hålla nere prishöjningarna på el.
Herr talman! För det första: Många har uppmanat oss i regeringen att vi, innan vi bestämmer oss, noggrant skall analysera det utredningsmaterial som vi har fått, bl.a. från energiverket. Jag tror inte att ens Per-Richard Molén har någonting emot att vi gör det. För det andra: Hur detta kommer att slå beror bl.a. på hur vi väljer att fördela effekterna av förändringarna — som inte är av den art som Per-Richard Molén anger — mellan industrin och konsumenterna t.ex. Den socialdemokratiska regeringen står för en linje som innebär att industrin skall få tillgång till den el som behövs för att klara utveckling och sysselsättning. För det trejde: De som står för en elpolitik som riskerar att innebära kraftigt höjda kostnader är Per-Richard Molén och hans parti. Ni är ju inte intresserade av att begränsa elanvändningen, så att vi kan hålla priset på en hyfsad nivå, utan ni står för en expansiv linje som leder till höjda priser.
Herr talman! Vi moderater står för en expansiv politik som skapar ökad industriproduktion och möjligheter till ett ökat välstånd i svensk ekonomi. Vi är samtidigt inte på något sätt motståndare till sparande. Med en marknadsekonomi och med möjligheter att låta elmarknaden fungera precis som den är — det bekräftas också att den fungerar bra — får vi en naturlig balans mellan produktion av el och förbrukning av el. De intentioner som tydligen kommer från energidepartementet att man skall begränsa leveransskyldigheten då det gäller el förvånar mig. Genom begränsningen blir det inte längre något tryck på elproducenterna att — när priserna åker i höjden för den dyrare kraften på toppen av produktionen — komma med nya och billigare produktionsanläggningar. Detta tycker jag är skada, eftersom det direkt motverkar det syfte som man borde ha.
Herr talman! Det är tvärtom så att det är vi som står för att låta marknadsmekanismerna gälla, i den meningen att för den dyraste topproduktionen, som pressar priserna uppåt för alla, skall man ta ut ett pris enligt vanliga marknadsekonomiska kalkyler som tvingar de olika aktörerna att tänka sig för en gång till. Det finns effektiviseringsmöjligheter som måste tas till vara om elpriset i Sverige i framtiden skall kunna hållas på en hyfsad nivå, vare sig det handlar om kärnkraft eller om andra energislag. Det finns nämligen inga billiga alternativ kvar för en ytterligare expansion.
Herr talman! Det finns ett mycket billigare alternativ, och det är att inte ha ambitionen att snabbavveckla kärnkraften redan på 1990-talet. Skulle man följa den moderata linjen att avveckla kärnkraften först när de säkerhetskrav som vi ställer — och de är hårda —- inte uppfylls, då har vi möjligheter att ta med kärnkraftsproduktionen, som är mycket billigare än all den produktion genom kol, naturgas e. d. som utgör alternativet till kärnkraften. Det är detta som skapar oron också hos Vattenfall. Jag tror kanske inte att det är så meningsfullt att föra diskussionen längre. Jag vet att statsrådet har varit ute och rest mycket och därför inte tagit del av rapporten från statens energiverk på lämpligt sätt. På en sida i den rapporten finns tabeller med de siffror som jag anfört. Det redovisas också vad det hela innebär i distributionsledet och i konsumentledet — det blir prishöjningar. Här står två helt skilda uppfattningar mot varandra. Jag rekommenderar dem som är intresserade att läsa rapporten och själva dra slutsatser om vem som har rätt, jag eller statsrådet.
Herr talman! Jag har, trots mina resor, läst t.o.m. Per-Richard Moléns reservation. Jag har också stort självförtroende när det gäller de slutsatser som jag har dragit. Det bestående intrycket — sedan Per-Richard Moléns verkliga avsikter nu kommit fram — av denna debatt, liksom av gårdagens energipolitiska debatt, är att de tre borgerliga partierna ännu en gång går in i ett valår djupt splittrade i energifrågan.
Herr talman! När det gäller splittring är vi nog lika goda kålsupare, både socialdemokrater och borgerliga. En sådan splittring som den jag upplevde i statens energiverks styrelse har jag faktiskt aldrig noterat förut, trots 20 år i politisk verksamhet. Därför tycker jag att vi bör använda litet lägre tonläge i fråga om splittring. Energiverkets rapport har jag betraktat som ett klart beställningsarbete, och det fick jag bekräftat på sammanträdet med statens energiverk. Alla radade upp mängder med svårigheter och talade om alla risker. Det visar i vilka filttofflor många, som kanske är beroende av statsrådet och av miljöoch energidepartementet, har agerat. Jag skulle vilja fråga: Innebär ett bibehållande av svenska kärnkraftsreaktorer i ytterligare tio år ett högre eller ett lägre elpris i Sverige framöver?